Herr talman! Det skulle vara intressant att få höra lite mer om hur näringsministern argumenterar nere i Bryssel för att få tillbaka mer av nettoflödet till Sverige samtidigt som man vill betala mindre till EU. Eller är det så att Per Westerberg och näringsministern är överens? Då kommer den här avsmalningen naturligtvis inte alls att bli det verksamma instrument för en regional utveckling som den skulle kunna vara. Då kommer ju stora delar att förtvina. Det är oerhört viktigt, tycker jag, att vi gör klart för oss vilken strategi vi har i den delen. Det finns ett land, nämligen Finland, som verkligen har lyckats med att hela tiden få tillbaka ett nettoflöde som är betydande i förhållande till den kontingent man betalar. När det gäller mål 1-området är det naturligtvis bra att man kan få in mer där. Jag ser det kanske inte som nödvändigt att stoppa in expansiva, starka kuststäder. Men det viktiga är ju att den utvidgningen i så fall inte får ske på bekostnad av andra regionalpolitiskt svaga områden i landet. Vi har för närvarande en utveckling i sydöstra Sverige som kanske är den allvarligaste i hela landet. Då blir min fråga, som näringsministern och jag har diskuterat förut i denna kammare: Driver näringsministern fortfarande kravet att nuvarande mål 5b-området skall in i det nya mål 2? Är vi överens om att de målområden som vi i dag har också skall få stöd i fortsättningen? Jag delar naturligtvis uppfattningen att det är bra att få igenom en utvecklingsprocess där regionerna själva tar initiativ och utvecklar sig med de här avtalen. Men det är ju bl.a. genom de här avtalen som strukturfonderna skall gå in i projekten. De är ett verksamt medel till hjälp till självhjälp. Därför hänger detta ihop. En starkare strukturfondspolitik ger ökad skjuts åt näringsministerns idé om utvecklingssamtal, såvitt jag kan förstå. Från Centerpartiets sida har vi hävdat att det är den faktiska situationen som skall avgöra avgränsningen av strukturfonderna. Jag var inne på det förut. Då är det viktigt att alla områdena inte bara snävas in efter länsperspektiv utan att man ser till behovet. Likaså gäller det kriteriet, som jag tror att ministern också var inne på. I dag diskuterar man att avgränsningen för landsbygdsområde skall ligga på 100 personer per kvadratkilometer. I sydöstra Sverige är tätheten i dag 17 personer per kvadratkilometer. Det finns anledning att också snäva in det kriteriet. Arbetar ministern också för det?
Herr talman! Jag förstår väl näringsministerns syn på att det inte är samma kriterier och samma insatser som behövs i Syditalien som uppe i Arjeplog. Men däremot tror jag att en del av det regionalpolitiska stöd som i dag går från EU till Sverige kan samordnas med en del av de insatser vi gör i Sverige på nationell basis och skulle kunna skapa en viss ökad klarhet och förhoppningsvis även effektivitet. För min del tycker jag att det i väldigt stor utsträckning är de resultat vi når i regionalpolitiken som skall styra vilka ytterligare insatser vi gör. Det som ger utveckling är det som framför allt skall stödjas. Den harmonisering jag syftar till är just den nationella, med det som sker från EU i Sverige. När det gäller tillväxtavtal vill jag här bara markera att vi från moderat synvinkel har haft viss skepsis mot dessa, även om jag i dag klart ser att en del av de tillväxtavtal som förefaller komma fram är konstruktiva och kan innehålla mycket bra. Det finns också tillväxtavtalsförslag som inte alls uppfyller de kriterier jag ställer upp. Jag tror att det är centralt att försöka skärpa och vässa kommunal konkurrenskraft utifrån sina egna förutsättningar. Jag tror att innefattande av kuststäder i Norrland kan vara viktigt, precis som Stockholm och Öresundsregionen regionalt är viktiga för nationen Sveriges utveckling och icke kan undantas. Jag vill även notera att min egen hemvalkrets Sörmland har den lägsta bruttoregionprodukten i Sverige och att den i någon mån skulle kunna kallas fattigast. Jag tror inte att det är regionalpolitiska medel som kommer att vara viktigast när det gäller att skapa bättre tillväxt i regionen. Till sist, herr talman, vill jag nämna nettoflödet från EU. Vi skall försöka förbättra det. Vi skall nyttja de möjligheter som finns, men jag vill inte att EU:s regionalpolitiska åtgärder skall öka totalt sett eller i bredd, utan snarare att de skall minska. Det möjliggör en bättre östutvidgning och en stramare EU-budget.
Herr talman! Jag börjar med Agne Hansson. Vårt mål är faktiskt att både minska avgiften och öka mängden pengar vi får tillbaks, i detta fall från strukturfonderna för det nya mål 1. Genom att vi utökar med Norrlandskusten kommer det att beröra 900 000 personer. Här räknar man per person. Det innebär att det blir dubbelt så mycket pengar. I det gamla mål 6 handlade det om 450 000 personer. Det är väl verkligen en hög ambition när det gäller att öka inflödet? Detta kommer också att få positiva konsekvenser för mål 2. Det är riktigt att vi för en diskussion om att slå ihop mål 2 och mål 5 b. Jag glömde säga att regeringens ambition och mycket klara uppfattning är att detta även skall gälla efter 2006. Det har jag deklarerat tidigare här i kammaren. När det sedan gäller frågan om bruttoregionalprodukten vill jag säga att det är ett mått som man inte direkt kan utgå ifrån. Norrbotten har en av landets högsta bruttoregionalprodukter, men samtidigt har man en av landets svåraste regionalpolitiska situationer. Det ser man om man tittar på balansen mellan exempelvis Mälardalen och Norrbotten. Det har att göra med att basnäringarna ligger i Norrbotten, men pengarna - om jag nu får bli som jag var förr i världen, dvs. landshövding i Norrbotten - stannar inte i Norrbotten. Därför kan man inte utgå från detta.
Herr talman! Jag delar uppfattningen om den inriktning som deklarerades nu senast, dvs. att det är viktigt att arbeta för att få tillbaka ett större nettoflöde och för att behöva betala lägre medlemsavgift. Det är naturligtvis ingen lätt förhandlingssituation. Jag önskar att regeringen har framgång där. Därför är jag kanske lite tveksam till metoderna. Vi har inte fått någon beskrivning av hur ministern argumenterar i Bryssel, men jag får utgå ifrån att detta slutligen blir resultatet. Jag blir samtidigt lite orolig när man säger att taktiken är att inlemma flera starka kommuner längs området, dvs. nuvarande 5 b, inte säljs ut för att man skall kunna göra utvidgningen? Det är oerhört viktigt. Ta exemplet med bruttoregionalprodukt. I det fallet är sydöstra Sverige och nuvarande mål 5 b det område i landet som har den lägsta bruttoregionalprodukten. Vi har den snabbaste avvecklingen just nu. Därför är det viktigt att man ser detta som en helhet. Det vill jag starkt understryka. Man kan inte begränsa resonemanget om att få tillbaka så mycket som möjligt till att göra mål 1 större. Man måste se både mål 5 b och nuvarande mål 6 som en helhet för att kunna uppnå det resultatet. Jag hoppas att det är regeringens linje och att den blir framgångsrik.
Herr talman! Jag vill bara väldigt kort konstatera att mål 5 b inte säljs ut och att det inte har någon koppling till detta. Jag vill sedan konstatera att det blir svårt att argumentera. Här redogör jag för att vi, genom att vi gör denna utvidgning, får dubbelt så mycket pengar. Det måste väl herr Hansson vara nöjd med.
Herr talman! Åke Sandström har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förbättra riskkapitalförsörjningen, förenkla olika regelverk för de mindre företagen, underlätta så att Sverige fullt ut skall kunna utnyttja EG:s strukturfonder, utreda möjligheterna att utveckla transportbidraget till att omfatta persontransporter, få ett snabbt beslut om byggandet av Nordbotniabanan samt om jag är beredd att utreda ett särskilt glesbygdsavdrag. Vi kan i dag konstatera att sysselsättningen ökar och att arbetslösheten minskar i Sverige. Men tillväxten sker tyvärr inte jämnt över hela landet. Regeringen ser allvarligt på utvecklingen med vikande befolkningstal i många regioner. Ett kraftfullt arbete måste därför fortlöpande bedrivas för att stärka regionalpolitiken. Den regionala utvecklingen i vårt land är ett av regeringens mest prioriterade områden. Det är viktigt att varje region i Sverige kan utvecklas efter sina förutsättningar. Det skall vara möjligt att leva och bo liksom att arbeta och utbilda sig i alla regioner. För att underlätta försörjningen av riskkapital för lån till små och medelstora företag i Norrlandslänen har nyligen ett tillskott på 200 miljoner kronor lämnats till Norrlandsfonden. I slutet av 1998 presenterade regeringen ett program med konkreta åtgärder för att underlätta och förenkla för småföretagen. Programmet omfattar åtgärder för att bl.a. förbättra förutsättningarna för effektivare konsekvensanalyser av reglers effekter för små företag hos myndigheter, i utredningsväsendet och inom Regeringskansliet. När det gäller EG:s strukturfonder kan vi konstatera att de flesta av programmen i det närmaste är intecknade i beslut. Sverige har således ett högt utnyttjande av de EU-medel som ställts till förfogande. För att underlätta genomförandet av vissa strukturfondsprogram gav regeringen i höstas ett samordningsuppdrag till de fondförvaltande verken NUTEK, AMS och Jordbruksverket att se över de administrativa rutinerna. Regeringen har, som Åke Sandström nämner, fattat beslut om byggandet av Botniabanan, som innebär att etapp 1 påbörjas i juni 1999 och att banan skall vara klar 2005. Frågan om en Nordbotniabana kommer att behandlas inom den ordinarie planeringsprocessen för infrastrukturinvesteringar, och planarbetet för perioden 2002-2011 kommer vara avslutat under 2001. Som Åke Sandström väl känner till har regeringen tillsatt en utredning om den framtida regionalpolitiken. Den skall bl.a. föreslå en strategi för regional balans. I uppdraget ingår också att överväga hur driftsstöd skall användas i framtiden. Vidare skall utredningen kunna lämna förslag till individinriktade åtgärder. De av Åke Sandström väckta förslagen om ett särskilt glesbygdsavdrag och ett utvecklat transportbidrag bör enligt min mening bedömas i detta sammanhang.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Jag utgår från att vi i grunden i huvudsak är överens om regionalpolitikens övergripande mål - att utjämna skillnaderna när det gäller att verka i det här landet och att skapa rättvisare villkor. Jag går så över till svaret och vad det egentligen innehåller. Det är klart att det i dag egentligen inte råder brist på goda idéer och förslag. Vi har via tillväxtavtalen i en mängd län fått fram väldigt många goda idéer och förslag. Men det är ont om konkreta beslut. Ett konkret beslut som i mitt hemlän - jag vet att Björn Rosengren väl känner till förhållandena i Norrlandslänen - uppfattades som direkt negativt var när man åter höjde arbetsgivaravgiften med 8 % för de småskaliga verksamheterna, turistföretagen och jord och skogsföretagen, i inlandskommunerna. Vi i Centerpartiet har varit tillskyndare till den regionalpolitiska utredningen. Jag har ingenting emot den. Men jag hoppas att vi inte begraver all debatt om dessa frågor i den utredningen. Som jag har förstått kommer det att ta minst två år, om vi utgår från sedvanlig remissbehandling, innan riksdagen kommer att fatta några beslut med anledning av utredningen. Jag hoppas och tror att vi kan ha överläggningar om vilka konkreta åtgärder vi måste vidta om utvecklingen skulle fortgå i samma negativa och hastiga takt som hittilldags. När det gäller förenklingsarbetet har det kunnat bli fler och mer konkreta åtgärder. Som ny i riksdagen måste jag personligen beklaga att vi inte kunde komma överens i utskottet. Det var nämligen så att alla sju partier hade motioner om regelförändringar för småföretagen. Ändå kunde vi tyvärr inte erhålla en samsyn i näringsutskottet, vilket jag beklagar. Vi har dock kunnat nå längre tillsammans med konkreta förenklingar på detta område. EU:s strukturfonder har precis debatterats här, och jag kommer inte att beröra dessa. Beträffande den del av svaret som rör Botniabanan skulle jag väldigt gärna vilja höra om näringsministern ändå inte är beredd att ge någon form av vision eller inriktning. Inom kort skall det fattas beslut om val av alternativa korridorer, alternativa principiella färdvägar för att anlägga banan, och det vore för planeringen utomordentligt värdefullt att veta om det kommer att bli någon Nordbotniabana. Jag noterar också med tillfredsställelse att näringsministern - som den förste här i kammaren, tror jag - använder rätt beteckning på banan. Man har eljest sagt Norrbotniabanan, fast den till stor del ligger i Västerbotten - detta sagt inom parentes. Med hänsyn till behovet av ett inriktningsbesked skulle jag alltså vara tacksam om vi kunde få höra något närmare om detta. Slutligen nämns de två exempel jag tog upp beträffande glesbygdsavdrag och ett utvecklat transportbidrag. Är näringsministern då beredd att tillföra dessa två förslag till den regionalpolitiska utredningen som en form av tilläggsuppdrag?
Herr talman! De frågor som Åke Sandström har tagit upp i sin interpellation är redan i dag uppmärksammade. Alla dessa frågor kommer att belysas i den nämnda regionalpolitiska utredningen. Jag vill dock ha sagt att när det handlar om riskkapital och regelförenkling har vi från regeringens sida utgått från Småföretagsdelegationen. En del av detta har redan belysts här i kammaren. Inför vårpropositionen kommer vi att förelägga en hel del till av dessa frågor. När det gäller förenklingar har vi tillsatt en enhet på Näringsdepartementet, den s.k. Simplex, som skall titta på hur alla nya regelverk som kommer, och även de gamla, påverkar småföretagandet. Därmed menar jag att Åke Sandström har fått svar på de frågor som har ställts. Jag skulle kunna tillägga att när det gäller Nordbotniabanan kan jag inte, som jag sade i mitt svar, direkt svara på när och hur detta skall ske. Det ligger i de långsiktiga planerna. Däremot skulle jag kunna ge en vision i den meningen att Nordbotniabanan kan få en väldigt stor betydelse sett mot Finland och inte minst mot nordvästra Ryssland när det gäller att koppla samman de korridorer som finns där.
Herr talman! Jag vill återkomma till vad som borde kunna göras under utredningstiden för den regionalpolitiska utredningen. Kan vi vara överens om synsättet att om den negativa befolkningsutvecklingen skulle fortsätta i accelererande takt så måste vi vara beredda att ta till åtgärder under tiden? Är det en inriktning som är rimlig? Exempelvis kommer den nya tekniken att ha en utomordentligt stor betydelse om vi skall kunna verka runt om i landet. Kan vi vara överens om att förbereda en satsning utifrån ett statligt regionalt ansvar för infrastrukturen, för tillgängligheten för den nya tekniken? Det är en sak som skulle gå att fatta beslut om under utredningens gång. En annan sak är det vi debatterade i förrgår här i kammaren, dvs. att i någon form, på liknande sätt som man gör i Norge, återföra vinster och medel från vattenkraften till regionerna att användas som ett komplement i det samlade regionalpolitiska arbetet i landet. Slutligen noterar jag med tillfredsställelse en positiv syn på Nordbotniabanans betydelse för dels norra Sverige, dels kopplingen mot Barentsregionen. Men jag är som sagt mycket intresserad av att höra om regeringen är beredd att vidta åtgärder för att redan nu förbereda en introduktion och ta ett statligt ansvar för en infrastrukturutbyggnad för den nya tekniken.
Herr talman! När det gäller den regionalpolitiska utredningen kan man självklart tänka sig, som i alla typer av sådana här utredningar, att lägga fram delbetänkanden och ta fram förslag som regeringen lyssnar på. Regeringen kan därmed också ta initiativ till propositioner och förslag till riksdagen. Men det är viktigt att säga att de stora frågor som nu kommer att dyka upp nog kommer att handla väldigt mycket om de tillväxtavtal som kommer i april. Ur dem kan det komma frågor som kommer att kräva ett agerande från såväl regeringen som riksdagen. Därmed har jag sagt att denna utredning inte skall stoppa möjligheter att förelägga förslag, snarare tvärtom: Den skall stimulera och ge möjligheter att lägga fram olika förslag och ta initiativ. När det sedan gäller frågan om den nya tekniken föreligger nu en utredning som lägger fram sitt förslag i juni, den s.k. IT-infrastrukturutredningen. När jag har fått det förslaget i min hand skall jag återkomma till riksdagen om hur vi skall hantera den viktiga fråga som interpellanten tar upp, dvs. frågan om hur vi skall ge möjligheter till alla här i landet, orter och individer, att ha samma förutsättningar när det gäller informationsteknologi. Det handlar om bredband, och det handlar om teknik. Men det är lite svårt att i dag säga vilken teknik som vi skall använda - om det skall vara radio eller kablar, om jag uttrycker mig lite vanvördigt. Den frågan utreder nu denna IT infrastrukturutredning. Jag kommer att återkomma till riksdagen om detta.
Herr talman! Låt mig avslutningsvis med tillfredsställelse konstatera att ministern är beredd att verka för att vi skall kunna få delförslag från den regionalpolitiska utredningen och att tillväxtavtalens förslag inte med automatik kommer att stoppas in i den utredningen utan skall kunna behandlas i särskild ordning. Därmed tackar jag för svaren.

Herr talman! Birgitta Wistrand har frågat mig om varför den svenska staten hindrar Bilprovning International från att investera i Brasilien. Investeringens syfte är att öka trafiksäkerheten i Brasilien genom att exportera svenskt kunnande i fråga om bilprovning. AB Svensk Bilprovning har byggt upp ett effektivt system för periodisk kontroll av bl.a. motorfordon. Sverige har i förhållande till omvärlden en mycket låg avgift. Staten äger detta bolag tillsammans med bilägarnas intresseorganisationer. Bilprovningen har i dag monopol på besiktning av fordon. Detta beslöts av riksdagen senast år 1996. Enligt de regler för verksamheten som statsmakterna fastställt är avgiften som bilägarna betalar baserad på bolagets kostnader. Verksamheten skall inte ge överskott. Att investera i ett annat land som t.ex. Brasilien skulle innebära att bolaget tar en risk som skulle kunna drabba den verksamhet som är uppbyggd genom ett monopol och därmed äventyra avgiftens storlek för bilägarna. Regeringen har därför i bolagsordningen för bolaget angett att bolaget inte kan investera i andra länder men väl bedriva tjänsteexport. Regeringen ser positivt på det kunnande som Svensk Bilprovning har byggt upp och att Sverige kan delta i andra länders arbete för ökad trafiksäkerhet. Det är därför glädjande att Bilprovningen kan stödja Brasiliens trafiksäkerhetsarbete genom att sälja sin kunskap i ett samarbete med Finland i Brasilien.
Herr talman! Jag får väl tacka för näringsministerns svar. Tyvärr tycker jag inte att svaret ger några klarlägganden. Därför skulle jag vilja ställa en rad ytterligare frågor till näringsministern. Den första frågan handlar faktiskt om vilken Näringsdepartementets uppgift egentligen är när det gäller att förvalta sina bolag, om det är att svälta ut dem eller om det är att få dem att växa - det talades ju nyss om tillväxtavtalen. Svensk Bilprovning är ett gammalt bolag. Det bildades 1965. Det måste ju fortsätta att utvecklas och följa med den nya tekniken. Då känns det mycket konstigt att man inte vill ta några initiativ när det gäller förändra verksamheten. Ministern säger att riksdagen 1996 fattade beslut om att behålla monopolet. Men 1994 fattade riksdagen beslut om att avveckla monopolet fr.o.m. den 1 januari 1995. Men detta blev en av de många socialdemokratiska återställarna. Om vi hade stått fast vid det beslut som fattades i riksdagen 1994 hade jag kanske inte behövt stå här i dag och tala med ministern om att monopolföretag inte får lov att investera i andra länder. Men trots att det är ett monopol kanske det går att ordna detta när det gäller Brasilien. Det som ministern för fram här är nämligen inte alltid med sanningen helt överensstämmande. Men det kommer jag tillbaka till. Konkurrensverket anser också enligt sin rapport i november att monopolet skall avskaffas. Det är väl nu mer fråga om hur länge EU kan tillåta att ett sådant här monopol får finnas kvar. Näringsministern säger att avgiften skall baseras på bolagets kostnader och att verksamheten inte skall ge överskott. Därför kan man alltså inte investera i andra länder, eftersom det skulle äventyra avgiftens storlek. Men det håller ju inte riktigt, eftersom det är bolagets totala intäkter och kostnader som avsätts. Det betyder att de intäkter som kommer från andra länder gagnar de svenska bilägarna. Det innebär ju att ju mer pengar som man kan tjäna utomlands, desto bättre är det och desto lägre blir kostnaderna. I dag behöver t.ex. AB Svensk Bilprovning investera i IT och en rad andra saker. Om det kan finansieras genom att man gör affärer utomlands gagnar det ju de svenska bilägarna, och det skadar alltså inte. I dag får AB Svensk Bilprovning inte generera vinst. Men samtidigt står det faktiskt i bolagsordningen för Svensk Bilprovning, som jag har här, att verksamheten skall bedrivas affärsmässigt. Det står att den verksamhet som bedrivs i dotterbolagen skall bedrivas under affärsmässiga former. Jag undrar vad affärsmässiga former är om inte att generera vinst. Därför undrar jag vad man har tänkt sig med denna internationella verksamhet. Det sägs ju också att man inte kan ta risker och investera i andra länder om man är ett monopol. Jag har tittat lite grann på detta och funnit att televerket faktiskt hade upp till 80 bolag. Vin & Sprit kunde lyckas mycket bra i sina satsningar utomlands. Jag undrar alltså hur det kan komma sig att vissa monopol kan satsa utomlands men inte andra. Jag återkommer.
Herr talman! Svårigheten är att hålla isär Svensk Bilprovnings monopolverksamhet som skall drivas på självkostnadsbasis och där avgifterna skall vara så låga som möjligt och affärsmässig riskbetonad verksamhet. Om Svensk Bilprovning skulle gå ut och konkurrera med monopolresurserna i ryggen är jag övertygad om att vi skulle kunna bli anklagade för att subventionera med pengar som egentligen är de svenska bilägarnas. Och för att markera att bolaget skall arbeta på självkostnadsbasis kommer regeringen i nästa vecka att avslå bolagets framställning om avgiftshöjningar. Regeringen kommer också att begära förslag om sänkningar av avgifterna med hänsyn till att bolaget genom åren samlat på sig ett mycket stort kapital. Den bästa utdelningen som samhället kan få av Svensk Bilprovning är faktiskt bättre trafiksäkerhet här i landet till så låga kostnader som möjligt. På sikt måste vi naturligtvis se till att Svensk Bilprovning och Sverige kan dra nytta av företagets uppbyggda kompetens. Men för närvarande kan jag inte medverka till att Svensk Bilprovning riskerar sina pengar, som egentligen faktiskt är de svenska bilägarnas pengar, i investeringar utomlands. Riksdagen beslöt 1996 att Svensk Bilprovnings monopol skall vara kvar, och regeringen har inga planer på att ändra detta. Efter några år med köer och annat trassel fungerar faktiskt kontrollen i dag utmärkt. Sammanfattningsvis kommer regeringen att säga nej till ökade avgifter. Regeringen kommer att kräva att Svensk Bilprovning sänker avgifterna så att de kommer bilägarna till del. När vi talar om att EU inte skulle tillåta detta så är det i dag på det sättet att Irland inför monopol och Danmark har monopol. När det gäller Vin & Sprit och Telia är det mycket lätt för mig att ge svar - de är i dag på en avreglerad marknad.
Herr talman! Ja, det var just det som var det stiliga: Nu är vi där! Men jag vill komma tillbaka till bolagsordningen. Det står i det svar jag har fått här att det i bolagsordningen står att man inte får investera i andra länder. Det finns inte en mening om det i bolagsordningen för varken Svensk Bilprovning eller Bilprovning International. Det stämmer alltså inte. Detta tillåts. Jag skulle också vilja säga till näringsministern att bedrivande av export av tjänster också innebär ett risktagande. Det är ju inte så att Svensk Bilprovnings verksamhet i Brasilien nu är gratis. Man investerar mycket stora pengar där i dag, som man alltså inte kan hämta hem därför att man inte får delta i de upphandlingar som sker. Men jag vill komma tillbaka till hur det faktiskt ser ut i dag. Sverige äger faktiskt, genom Svensk Bilprovning, 24 % i Lettland. Där kan vi alltså ta risker. I Lettland passar det bra. I början av 90-talet ville man gå in och äga i Uruguay, men där vann man tyvärr inte den koncessionen. I Irland fick faktiskt Sverige nej från ägaren, men vi var erbjudna att gå in. Här i Sverige skulle vi ha fått upp till hundra arbetstillfällen om vi hade gått med på det, och hur skulle inte det ha gynnat de svenska bilprovarna! Jag förstår faktiskt inte riktigt vad ministern svarar på egentligen. Tjänsteproduktion är risktagande. Det risktagandet får man alltså ta. Däremot får man alltså inte ta hem vinsterna från hela den utrustning som bilprovningen har satsat på. Det handlar alltså om att man inte får tillbaka det som gäller teknisk utrustning, utbildning, IT-system eller management om man inte får vara med som ägare. Det här betyder alltså att på sikt kan vi inte heller sälja någon tjänsteproduktion, därför att alla andra bolag, t.ex. i Finland, kommer att kunna delta i anbudsgivningarna. Det är på det här sättet, med ett ägarengagemang, som man kommer att arbeta i framtiden. Och som sagt: Det gick väldigt bra i Lettland. Hur kan det komma sig att det går bra i Lettland och i Uruguay samt i Kuwait 1992, men inte går bra i Norge eller på Irland? Jag undrar som sagt: Vad finns det för konsekvens i den svenska regeringens ställningstagande i den här frågan?
Herr talman! Världen är besynnerlig! Att jag här, som socialdemokrat, skall behöva stå och debattera med en moderat riksdagsledamot om att man bör begränsa monopolens möjligheter att med subventionerade pengar agera på en marknad! Det är ju det vi kan bli beskyllda för. Men ju äldre man blir, desto mer får man vara med om. Verksamheten i Lettland - det är de andra som åberopas här - där vi tillsammans med det finska bolaget SAUK är delägare, började innan man ändrade bolagsordningen. Bolagsordningen ser ut som jag säger. Sedan kan man äga ett bolag som inte följer bolagsordningen, men det är en annan sak. Bolagsordningen ser ut som jag säger. De här affärerna har alltså gjorts innan man ändrade bolagsordningen.
Herr talman! Min utgångspunkt, kära näringsministern, är ju självklart att monopolet skall tas bort. Vad jag sade var att just nu ligger man i förhandlingar om en rad intressanta affärer, och jag tycker att det är viktigt att svenska företag - om de sedan ägs av staten eller av enskilda spelar mindre roll - går bra. Det är bra för Sverige. Men det är självklart att det är bäst att monopolet försvinner. Det har vi ju som sagt redan försökt uppnå, och det tycker jag är självklart. Däremot tycker jag att det är viktigt att måna om Svensk Bilprovning och dess medarbetares kompetens, så att den får utvecklas så att inte bolaget blir anorektiskt och bara krymper. Framtiden är faktiskt den att om man inte får delta i anbudsgivningar på det här sättet så kommer man inte att kunna sälja ens tjänsteexport. Det betyder alltså att kostnaderna för de svenska bilägarna kommer att bli mycket högre och inte lägre. Får man inte lov att utveckla verksamheten kommer alltså detta inte att kunna ske. Jag måste säga att jag gärna skulle vilja ha ett exemplar av den nya bolagsordningen om det finns en nyare än den som jag har tagit del av, och på det sättet se vad det har kommit in för ändringar. Jag vill också fråga: Vad betyder affärsmässigt för näringsministern? Det skulle jag vilja ha svar på!
Herr talman! Att driva ett företag affärsmässigt innebär att man också måste bedöma risker, och vi anser att man inte skall ta dessa risker, just därför att det här är ett monopol och för att det är bilägarna som finansierar detta. Det är ju också så, vilket jag sade här: För det första kommer vi att säga nej till höjda avgifter och för det andra kommer vi att kräva att man sänker avgifterna. Det är väl bra för bilägarna? Då är det inte rimligt att man tar det kapital man har byggt upp och tar en risk som i sin tur, om affären inte skulle gå bra, skulle leda till att bilägarna drabbas. Vi tycker inte det. Däremot tycker vi att man självklart skall kunna sälja den tjänsteproduktion - dvs. man tar inte kapitalet - och den kunskap man har, och det gör man också. Därför menar jag att som läget är i dag skall vi sänka avgifterna och se till att de svenska bilägarna får del av detta. Detta är trots allt ett monopol, och det tycker vi att det fortfarande skall vara, till gagn för de svenska bilägarna.

Herr talman! Göran Hägglund har ställt fyra frågor till mig om näringspolitiken. Frågorna rör skatteoch arbetsmarknadspolitiken, den privata sektorns andel av den totala ekonomin samt utbildningspolitiken. Låt mig först säga att en förutsättning för tillväxt är sunda statsfinanser. Regeringen har ägnat mycket tid och kraft åt detta, och i dag kan vi konstatera att sysselsättningen stiger, direktinvesteringarna ökar och allt färre företag går i konkurs. Tack vare den omfattande budgetsaneringen har vi i dag historiskt sett låga räntor och låg inflation. Ansvaret inom regeringen är så fördelat att det är finansministern som hanterar skattefrågor. Jag vill dock betona att skattepolitiken är en prioriterad fråga i regeringens arbete för att främja tillväxten. Utformningen av den framtida skattepolitiken diskuteras i de pågående partiöverläggningarna, i vilka Göran Hägglunds parti deltar. Flera ändringar inom skatteområdet har dock redan gjorts för att underlätta expansion och nyanställningar i företagen. T.ex. har regeringen genomfört lättnader i beskattningen av onoterade företag och en reduktion av sociala avgifter med inriktning på mindre företag. Flera förenklingar har genomförts, bl.a. har skattekonton införts som underlättar företagens redovisning och betalning av skatter och avgifter. En av de viktigaste uppgifterna för arbetsmarknadspolitiken är att skapa sådana förutsättningar att människor kan undvika att slås ut från arbetsmarknaden. Regeringen kommer alltid att prioritera dessa åtgärder. Sverige har i dag en relativt flexibel arbetsmarknad, men mycket kan självklart förbättras. Regeringen har därför ändrat inriktning på arbetsmarknadspolitiken. De s.k. volymmålen har slopats för att de medel som tilldelas AMV skall kunna användas mer flexibelt. Därmed blir det lättare att matcha utbud och efterfrågan på arbetskraft. Reglerna för arbetslöshetsförsäkringen ses kontinuerligt över. Det är viktigt att försäkringen inte motverkar förändringar på arbetsmarknaden utan aktiverar till omställning. Både arbetslöshetsförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken skall medverka till en flexibel och effektiv arbetsmarknad. Vad gäller den privata sektorns andel av den totala ekonomin vill jag erinra om att det i regeringens nationella handlingsplan för ökad sysselsättning framhålls tydligt att huvuddelen av sysselsättningsökningen de kommande åren bör ske i den privata sektorn. Det pågår ett omfattande arbete för att främja företagsklimatet och tillväxtmöjligheterna för landets företagare. Bl.a. förs en dialog med näringslivet i frågor som rör företagandets villkor. Vidare kommer regelförenklingsgruppen på Näringsdepartementet - Simplex - att påbörja sitt arbete med att granska nya och existerande regelförslag som påverkar näringslivet ur ett småföretagarperspektiv m.m. Ansvaret är så fördelat att det är utbildningsministern som hanterar frågor om högre utbildning. Den bild av efterfrågan på högre utbildning som Göran Hägglund ger i sin interpellation stämmer dock inte med verkligheten. I själva verket är det alltfler ungdomar och en allt större andel av ungdomskullarna som söker till högre utbildning. Detta ökande efterfrågetryck har mötts med en stor satsning på expansion av den högre utbildningen. Under perioden 1997-2000 har högskolan t.ex. tillförts 68 000 nya permanenta platser. I den utbyggnad som skett har tyngdpunkten lagts på naturvetenskaplig och teknisk utbildning, där arbetsmarknadens behov varit särskilt stort.
Fru talman! Jag vill inleda med att tacka näringsministern för svaret. Interpellationen tog sin utgångspunkt i den utveckling som gjort hela världen till en marknad. Det gör att människor, kapital och företag kan röra sig över nationsgränserna med mycket stor snabbhet. Företag söker sig till länder eller regioner som förmår att skapa de bästa villkoren för ekonomisk tillväxt. Sverige har problem. Vi halkar efter, och jag är orolig. Det är uppenbart att de villkor som Sverige förmår att erbjuda inte är tillräckligt gynnsamma för att företag skall uppstå och växa i den utsträckning som fordras för att vi skall komma till rätta med arbetslösheten och utförsåkningen i välfärdsligan. Mot den bakgrunden ställer jag frågor om skattepolitiken. Behöver den förändras? Kan den förändras? Beträffande arbetsmarknadspolitiken: Hur skall vi kunna öka den privata sektorns andelar av den totala ekonomin? Hur skall utbildningspolitiken kunna nå den klass som gör att Sverige kan hävda sig i den internationella konkurrensen? Svaret när det gäller skattepolitiken är att det pågår skattesamtal. När det gäller arbetsmarknadspolitiken hittar jag inget svar bland de många orden. Möjligen kan man göra sig lustig över formuleringen att reglerna på det området ses kontinuerligt över. Det kan väl bara tolkas så att det ständigt är fel på dem. När det gäller frågan hur man skall kunna öka den privata sektorns andel av den totala ekonomin påminner ministern om att regeringen minsann har sagt att huvuddelen av sysselsättningsökningen bör ske inom den privata sektorn. De åtgärder som redovisas som genomförda eller på gång är - även om kraven skulle vara extremt låga - väldigt blygsamma. Beträffande utbildning väljer statsrådet att bortse från den nedslående bild som framkommer om man tittar på utvecklingen i vårt land i jämförelse med andra länder. När det gäller andelen högskoleutbildade inom naturvetenskap och teknik i åldrarna 24-35 år låg Sverige år 1995 - enligt den statistik som jag hittade - på tolfte plats. Utvecklingen av antalet högskoleutbildade per födelseår visar en dramatisk försämring i vårt land. Av dem som är födda 1945 är ca 1969 är det 3-4 % som har samma utbildningsnivå. Sambandet mellan utbildning och avkastning på utbildning ger en tydlig bild. Det lönar sig mycket dåligt att anstränga sig extra för att skaffa sig en utbildning i vårt land, och till de viktigaste skälen hör naturligtvis de svenska inkomstskatterna. Fru talman! Jag är mycket bekymrad över att det från Näringsdepartementet kommer långt fler ord än åtgärder. Näringsministern har tidigare öppenhjärtigt och utan prestige fört resonemang om t.ex. dubbelbeskattningen och öppnande av den privata tjänstesektorn. Men det kommer inga åtgärder. Är statsrådet nöjd med vad som hittills har gjorts? Om inte, vad vill han göra ytterligare? När skall de många orden omsättas till handling? När kommer förslag om att avskaffa dubbelbeskattningen? När kan vi se åtgärder för den privata tjänstesektorns öppnande? Det är sådana frågor som jag vill ha svar på. Statsrådet kan naturligtvis säga att detta inte är hans bord, men likafullt är näringspolitiken i stort ett ansvar för Näringsdepartementet. Här behöver ord övergå till handling. Fru talman! Jag vill alltså be statsrådet att säga någonting om t.ex. skattesamtalen. De har pågått nu ett tag med ett sammanträde per år. Det får ju propåerna från Björn Rosengrens partikamrater om att detta kan genomföras först år 2001 att framstå som ganska optimistiska. Hur skall man klara att genomföra de åtgärder som fordras för att lyfta Sverige ur den situation som vi befinner oss i? Vi kan inte gå när andra länder springer.

Fru talman! Sverige är utsatt för hård internationell konkurrens. Globaliseringen har ju gjort att Sveriges nationella konkurrenskraft, näringsklimatet och vi politiker är internationellt konkurrensutsatta. Det gäller vad vi kan åstadkomma för att skapa sysselsättning, god utveckling och därmed bra lönenivåer i Sverige jämfört med ett antal andra länder. I det avseendet brister det sedan några år tillbaka - och jag medger gärna att det inte bara är under sittande näringsminister, utan detta går långt tillbaka i tiden. Fru talman! Först några kommentarer till interpellationssvaret. Budgetsaneringen har varit positiv, jag delar den uppfattningen. Den har enligt OECD-studier huvudsakligen grundats på konjunkturuppgången respektive att det har blivit en förbättring via de insatser som gjordes fram till 1994. Utgiftsökningarna under socialdemokratisk regim har enligt OECD-studien varit ungefär desamma som de besparingar som har gjorts, dvs. det har varit status quo. Jag - liksom alla andra - är glad över att Sverige har kunnat få ned ränteläget och hamnat på den gemensamma nivå som finns inom EU i dag. I den delen släpar vi inte efter i konkurrenskraft. Även beskattningen är internationellt konkurrensutsatt. Har vi besvärligare skatter för svenska företag än för andra företag är detta en belastning för sysselsättning och näringsutveckling. Det är bara att notera att mindre företag de facto betalar en dubbelt så hög andel av sin vinst i skatt som större internationella företag gör. Vi har en högre beskattning av kapital som flyttar mellan bolag. I synnerhet mindre, onoterade bolag straffbeskattas i Sverige jämfört med hur det är i nästan vilket annat land som helst. Därmed försvåras rörligheten och möjligheten att driva på den tekniska och kunskapsmässiga utvecklingen inom industrin. Fru talman! Jag noterar också att den s.k. förmögenhetsskatten har blivit ett hån. Sveriges rikaste personer betalar 0 kr i förmögenhetsskatt. Själv kan jag välja att betala 0 kr eller ett antal miljoner, beroende på att man har hamnat i ett fullständigt hyckleri när det gäller den typen av beskattning. Detta drabbar ett antal företagare på ett orimligt sätt. Det är rörligheten på kapital som måste underlättas så att man kan flytta kapital från en del i näringslivet till en annan, till de mer snabbväxande företagen. Det finns alldeles för mycket av inlåsningseffekter i Sverige. Det finns goda exempel i USA som visar att man där har lyckats utomordentligt bra. Vi behöver rörlighet på kunskap och på arbetskraft. Det är i och för sig riktigt att vi har en viss flexibilitet på den svenska arbetsmarknaden, och det är bra. Men det finns ändå väsentligt mer att göra. Åmanlagarna prioriterar i princip att man skall vara anställd i samma företag hela livet, något som minskar kunskapsöverföringen mellan företagen på ett sätt som inte är acceptabelt. Vi måste öka förmågan till anpassning så att vi kan få en bättre och snabbare utveckling, i synnerhet inom den s.k. kunskapsindustrin. Det behövs också reformeringar av Arbetsmarknadsstyrelsen och dess olika omskolningsprogram, vilkas resultat har varit väldigt svaga. Precis som i den regionalpolitiska debatten för en liten stund sedan efterlyser jag här en mera resultatinriktad styrning av arbetsmarknadspolitiken. Fru talman! Till sist har jag ett par frågor till näringsministern. När avser näringsministern att Småföretagsdelegationens krav skall vara tillgodosedda? Jag noterar att det finns en bred majoritet i riksdagen för att genomföra den överväldigande delen av förslagen. När skall vi få konkurrenskraftiga skatter för småföretagen? När skall vi få en ökad rörlighet på arbetsmarknaden som inte diskriminerar de mindre och medelstora företagen?
Fru talman! Ni målar en mörk bild som inte finns. Vi hade en tillväxt 1998 som var 2,9 %. Det senaste kvartalet ökade tillväxten med 3,5 %. Inget annat land i Europa har så hög tillväxt. Arbetslösheten sjunker dag för dag och sysselsättningen ökar. Vi har större direktinvesteringar, dvs. att vi får gå 25 år tillbaka när det gäller antalet företag som investerar i Sverige. Jag talar inte om börsen, utan jag talar om företag som investerar här i Sverige. Jag förstår inte vad ni målar för bild. Är det möjligen så att ni målar upp en bild av att det kan bli som ni säger? I så fall har jag respekt för det, för ingen vet vad som kan hända. Men i dag går det bra för Sverige. Det problem vi har, och det har jag tagit upp här i kammaren tidigare i dag, är den regionala obalansen. Men kom inte och säg att det går åt skogen för Sverige, för i så fall går det åt skogen för hela Europa. Titta på vad Tyskland och Storbritannien har för tillväxt och på vad som där händer med arbetslösheten och sysselsättningen eller vilka andra mått ni vill använda. Då blir den här diskussionen lite svår. När det gäller skattefrågan, apropå prat, står ni här och pratar och pratar. Det finns ju faktiskt en parlamentarisk grupp i vilken era partier ingår. Där kan ni tillsammans med de andra partierna lägga fram era förslag och mäta dem mot de intäkter som staten behöver och de krav ni har på skattesänkningar. Ödsla ert prat, era ambitioner och idéer där. Det skulle jag respektera. Sedan får ni gärna tala om skatt här. Men det är där ni kan göra något, om ni tycker att det pratas för mycket. När det sedan gäller de frågor som tas upp här måste jag tjata. Tillväxtavtalen - jag skall inte argumentera mer för dem. Men det pågår nu en verksamhet över hela landet. Jag vet inte om ni inte har sett den eller hört talas om den. Den är mer eller mindre bra. Den är bra på de flesta ställen. Men poängen är att det är de människor som finns och lever i dessa regioner som tar initiativet. Det är de som vet vad som händer i dessa regioner, och det är de som skall tala om att så här vill de göra. Jag frågar er: Är det bra, eller är det dåligt? Ja, det är ju prat, kan man säga. När det gäller de mindre företagen och entreprenörerna har vi nyligen startat de s.k. Nybyggarna, som leds av Mona Sahlin. Är det bra eller dåligt? Där försöker vi att fånga upp vad företagare som verkligen lever som små företagare på olika områden har för krav, vad de tycker att man borde göra och vad staten kan göra. Där kommer frågor upp som avreglering, regelförenkling och frågor som berör det som togs upp av Per Westerberg, dvs. Småföretagsdelegationens krav. Detta arbete har vi påbörjat och det fortsätter vi. Motsvarande siffra för 1992, för att nu tala om andra regeringar, var 18 400. Antalet konkurser har mer än halverats de senaste åren. Antalet studerande inom de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna vid högskolorna har ökat kraftigt de senaste 20 åren. År 1999 är det nästan en tredjedel av alla registrerade vid högskolorna som studerar tekniska eller naturvetenskapliga ämnen. Även här har vi en väldigt stark expansion. Hur kan man då stå och säga att vi inte utbildar? Jag skall be att få återkomma till detta i mitt nästa inlägg.
Fru talman! Utifrån detta kan man ju undra om vi lever i samma land. Vad jag har tagit upp i min interpellation är det faktum att vi i Sverige har en extremt hög arbetslöshet, sett i ett historiskt perspektiv. Vi ligger illa till. Detta förhållande håller på att ändras i någon mån, naturligtvis i stor utsträckning beroende på hur konjunkturutvecklingen kommer att vara. Men vi säger att för att vi skall kunna hävda oss internationellt i framtiden behöver vi förändra villkoren i Sverige så att fler företag startas, fler företag växer och fler företag väljer att anställa. Det ställs mycket stora krav på en god jordmån för människor, för kapital och för företag i en globaliserad värld. Då kan man som ministern välja att säga att vad som bör göras redan är gjort. Jag tycker inte att det räcker. När det gäller skattesamtalen säger ministern: Det finns en skattegrupp där ni kan lägga fram era förslag. Javisst, det gjorde vi på det första sammanträdet den 27 januari. Därefter har det varit två möten till. Ett möte äger rum i slutet av mars och ytterligare ett i slutet av april, som är det sista nu planerade mötet. Skattesamtalen har ju hittills framstått som ett skattepolitiskt knytkalas där det är gästerna som står för förningen, medan värdarna står för lokalen. Vi har fortfarande inte sett några förslag från Socialdemokraterna, medan andra partier hela tiden har presenterat sina förslag till åtgärder. Det talas om prat, och jag pratar gärna om det själv eftersom jag tycker att det nya superdepartementet ägnar sig mycket åt just detta. Man har tidigare pratat om dubbelbeskattning. Man har tidigare pratat om åtgärder för att öppna tjänstesektorn. Men åtgärderna kommer ju inte. Men skall det pratas, tycker jag att det bästa vore om Socialdemokraterna pratade internt och kom fram till en egen linje för vad de vill i skattefrågorna, så att vi kan få en dialog om vad som är rätt och riktigt i sammanhanget. Just nu förefaller det att vara mycket ostrukturerat, och olika besked ges från olika departement. Naturligtvis är det bra med en öppen debatt. När det gäller frågan om dubbelbeskattningen är vi nu nästan ensamma i hela Europa om att ha dubbelbeskattning, dvs. att avkastning av kapital som investeras i företag beskattas två gånger, medan avkastning på riskfritt sparande beskattas en gång. Dubbelbeskattningen hindrar att pengar flyttas till företag och branscher med goda framtidsutsikter, och de låses fast i andra branscher och andra företag. Dubbelbeskattningen bidrar till att utarma vårt land när det gäller huvudkontor och därmed sysselsättningstillfällen. Några färska exempel på effekten av dubbelbeskattningen är att flera företag har flyttat huvudkontoren från Sverige, däribland Merita Nordbanken, Stora Enso och nu senast Enator Tieto. Detta kan statsrådet rimligen inte vara tillfreds med. Anser statsrådet att dubbelbeskattningen bör avskaffas? Jag skulle mycket uppskatta ett besked på den punkten. När tror statsrådet att vi kan se en inkomstskattereform? Nu diskuteras det, och kanske kommer det i vårpropositionen, ett förslag om sänkt skatt för utländska experter. Det skulle vara det ultimata beviset på absurditeter i skattesystemet att vi för de människor med ett annat ursprung som kommer hit måste ha bättre regler än vad vi har för oss som är boende i landet sedan längre tid tillbaka.
Fru talman! Först noterar jag att nyföretagarsiffrorna som näringsministern använder är desamma som hans partikamrater använde vid justeringen av näringsutskottets betänkande i går. Det var ju litet olyckligt i och med att vi samma dag i Dagens Industri under rubriken Katastrofras i nyföretagande kunde läsa att nyföretagandet minskade med 12 % under 1998. De siffror som har refererats av både näringsministern och hans partikolleger i utskottet var äldre. Jag tror att man skall vara försiktig med den här typen av siffror och inte använda dem för mycket i debatten. Sedan vill jag säga till näringsministern att det inte är någon nattsvart bild vi målar upp. Jag vågar nästan säga: Byt manus. Vi är bekymrade inför framtiden och för hur vi kan förbättra Sveriges nationella konkurrenskraft. Vi måste vara utomordentligt konstruktiva och seriösa i debatten. Det är ingen nattsvart bild, utan det handlar om en ekonomi med problem och om hög arbetslöshet och otillräcklig tillväxt i näringslivet, även om den självfallet varierar mellan åren. Vi har en braindrain med mycket akademiskt utbildat folk som försvinner ur landet. Det har delvis feltolkats som att det bara är unga det gäller, men det gäller både unga och gamla. Och det är folk i bristyrken, yrken där vi har brist på den här typen av högutbildad arbetskraft, som försvinner ur landet. Vi har fortfarande hög arbetslöshet. Mycket av direktinvesteringarna går inte till nya anläggningar eller expansionsinvesteringar utan består i att svenska företag köps upp. Det är, kan man säga, en del av internationaliseringen. Men det centrala i direktinvesteringsdebatten är: Hur mycket direktinvesteringar i det som skapar sysselsättningen för till ytterligare kunskap? Jag är ute efter att ta bort tillväxthindren. Det handlar om att förbättra småföretagarklimatet, tillväxtföretagens klimat. Där menar jag att delegationens förslag till väldigt stora delar kan genomföras omgående och att hindret för att genomföra detta är socialdemokratin och dess röster här i kammaren.
Fru talman! När jag talar om att ni målar upp en svart bild, likt andra dysterkvistar i denna kammare, så gör jag det för att jag tycker att det är viktigt att man har en rättvis bild. Vad är det som sker? Vad är det som händer just nu? Med detta har jag inte menat att det inte kan bli bättre. Jag har all respekt för den oro som Per Westerberg visar - all respekt. Jag är också orolig. Jag tycker att det ligger i sakens natur att man visar olika trender och olika saker som sker en stor respekt. Jag delar uppfattningen att vi i dag har en väldigt stor obalans, inte minst mellan storstadsregionerna och skogslänen. Jag delar uppfattningen att vi har en för hög arbetslöshet i dag. Men min poäng var att vi i dag, om vi går tillbaka och tittar på det år vi har bakom oss, har en tillväxt på 2,9 % och det senaste kvartalet på 3,5 %. Min andra poäng var att vi har direktinvesteringar från andra länder på 80 miljarder kronor. Det är första gången på 25 år som vi har en balans mellan de investeringar som svenska företag gör utomlands och de investeringar som görs av utländska företag i Sverige. Det var den bilden jag ville ge. När det sedan gäller åtgärderna inom skatteområdet vill jag än en gång hänvisa till det som är er arena där ni har möjlighet att lägga fram era förslag. Skatteförslaget från regeringen kommer kanske att komma tidigare än ni tror. Frågorna som handlar om Småföretagsdelegationen har vi börjat beta av. Det kommer också att redovisas - kanske tidigare än ni tror. Detsamma gäller en hel del av de frågor som ni har tagit upp här. De kommer att presenteras i samband med vårpropositionen. Därmed menar jag att det inte är så att det bara pratas och att det står stilla. Min lilla, ödmjuka anmärkning var: Kan vi inte försöka ge Sverige en rättvis bild och med utgångspunkt från den försöka göra Sverige än bättre? När det sedan gäller utbildningen sade interpellanten att ungdomarna inte är intresserade, det finns inte så många sökande till högre utbildning. Jag vill säga att antalet nya sökande till universiteten och högskolorna har ökat från ca 90 000 nya sökande inför höstterminen 1993 till ca 120 000 nya sökande inför höstterminen 1998. Faktum är ju att vi kraftigt ökat intaget till högskolorna. Det kan inte ifrågasättas. Sedan kan man alltid säga att det inte har ökat tillräckligt. Men den största utbildningsexpansionen i modern tid har vi haft de senaste åren. Detta kan inte förnekas. Nyanser är alltid bra var man än umgås, och inte minst i den politiska debatten. Det är bara det jag efterfrågar lite blygsamt.
Fru talman! Tack, och tack också till statsrådet! Först till det här med den svarta bilden. Det är klart att det är oppositionens uppgift att peka på det som vi upplever som problem, bekymmer och tillkortakommanden. Vi upplever ju att vi i riksdagen i motioner lägger fram förslag som vi tror skulle leda till en bättre utveckling för Sverige, till att fler företag startades, till att fler människor fick jobb. Detta gör vi naturligtvis av omsorg om vårt land. Vi har sett dessa förslag röstas ned gång på gång. Många av dem är förslag som ledande statsråd talat sig varma för i andra sammanhang. Vad vi efterlyser är naturligtvis mer av åtgärder av omsorg om de människor som inte känner sig behövda, som inte ser att det finns någon plats för dem på arbetsmarknaden. Där tror jag att Socialdemokraterna är lite fast i gammaldags tänkande om motsats mellan arbete och kapital där man tänker att varje förbättring av villkoren för företag och företagande leder till motsvarande försämring för löntagare. Sådan är ju inte verkligheten, men det är en bild som Socialdemokraterna gärna i valrörelser använder för att mobilisera. Socialdemokraterna hade för några år sedan en slogan i en valrörelse som löd: Sverige kan bättre! Och jag tycker att Sverige kan bättre än så här. Jag tror också att Sverige skulle bli bättre om statsrådet hade kraft att genomföra en del av de saker han vid sidan av propositionsskrivandet driver. När det gäller skattesamtalen är det naturligtvis sant att arenan är de samtal som sker mellan partierna. Men vi har ju sett att partierna, alltså alla partier minus Socialdemokraterna, har presenterat sina förslag. Och vi väntar på regeringens förslag. Vad vill regeringen på det här området? Vi tror att det är viktigt, och detsamma gäller flera av de andra områden som jag har velat få belysta i min interpellation. Men tack ändå för svaret!

Fru talman! Inger René har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att väg E 6 norr om Uddevalla snarast skall byggas om till motorvägsstandard. Jag vill först understryka att regeringen är väl införstådd med trafiksäkerhetsproblemen och den tidvis bristande framkomlighet som råder på E 6:an genom norra Bohuslän.

1998 väghållningsplanen med vissa ändringar och noterade då särskilt att beslutet inte innebar något ställningstagande till Vägverkets förslag till målstandard för de nationella stamvägarna eller till de olika projektens utformning eller exakta lokalisering. Varje vägbyggnadsprojekt skall prövas på sedvanligt sätt före genomförande. Detta synsätt är i enlighet med riksdagens infrastrukturbeslut år 1997 i vilket fastslogs att varje del av stamvägnätet skall byggas ut i den takt och ges den geometriska standard som är motiverad utifrån trafikförhållandena på respektive del. De olika delsträckorna av E 6:an norr om Uddevalla befinner sig i olika skeden av den fysiska planeringsprocessen. För varje delsträcka skall förutsättningar och alternativa lösningar studeras och prövas noggrant av Vägverket i samråd med bl.a. länsstyrelsen och de berörda kommunerna. Vägbyggnadsprojektens omfattning innebär också att de kommer att underställas regeringens tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken. Jag kan av detta skäl inte nu föregripa den proceduren.

Fru talman! Näringsministern har under hösten svarat på en skriftlig fråga från undertecknad med anledning av E 6:an och väginvesteringar i norra Bohuslän ända upp till norska gränsen. Ministern gav svaret att det inte fanns någon fara för att väginvesteringarna skulle förskjutas och inte kunna införlivas i planperioden 2007. Det ställs dock stora frågetecken om detta är genomförbart eftersom budgeten för väginvesteringar har dragits ned. För att planen skall vara genomförbar krävs i de kommande budgetarna ytterligare medel. Kommer det att föras över nya medel till väginvesteringar i vårbudgeten som anger inriktning för Europaväg 6 är ingen lokalväg. Den är kanske en av de mest tydligt internationella vägförbindelser vi har i Sverige med annat land. Det är ett oerhört kraftigt tryck från norsk trafik som passerar genom hela Sverige. Det gäller mycket tung yrkestrafik likaväl som kraftig persontrafik. I norra Bohuslän finns de vägavsnitt som ligger i topp vad gäller allvarliga trafikolyckor. Varje sommar kan vi följa vägkartorna som presenteras i våra medier där man varnar sommarens biltrafikanter för de mest olycksdrabbade vägsträckorna. I dessa områden skall man skjuta på väginvesteringarna framgent till förmån för nollvisionen, har näringsministern också angett. Då är min fråga: Nollvisionen är att nå noll döda i trafiken. Ingår inte väginvesteringar i den nationella nollvisionsprioriteringen? Det som kommer att inträffa vid en förskjutning av väginvesteringarna är det som Vägverket ständigt varnar för. Det handlar om svårigheten att varva olika vägstandarder på en sträcka på 10 mil. Det kommer att finnas motorvägsstandard och vanlig trettonmetersväg. Det kommer att finnas slimmad motorväg för att därmed övergå till en lägre standard. Det är alltså precis detta som Vägverket varnar för. Vägtrafikanter klarar inte av att hantera olika vägstandarder. Dessutom ser jag att det är mycket norsk trafik som på den andra sidan av den norska gränsen även har en annan vägstandard. Här krävs alltså en samlad syn på den norsk-svenska sidan när det gäller åtgärder. Jag skulle också vilja påminna näringsministern om, och jag hoppas att näringsministern har möjlighet att tacka ja till den inbjudan som har lämnats till näringsministern från Göteborg-Oslosamarbetet, som just jobbar mycket med väginvesteringar och järnvägsinvesteringar över den norsk-svenska gränsen. Då kan näringsministern på ort och plats följa bristerna på den vägsträcka som finns i norra Bohuslän.
Fru talman! Jag vill understryka just det som både Inger René och Åsa Torstensson har lagt fram i den här interpellationen. Själv kör jag denna vägsträcka väldigt ofta, både vintertid och sommartid. Under sommartid är det en stor del människor från övriga Sverige och även från övriga Europa som trafikerar denna väg. Under semestern kan man ta det lugnare. Under årets andra dagar vet vi att människor som bor i norra Bohuslän ständigt får vara med om att köra dessa olycksdrabbade vägsträckor. Fru talman! Skall jag kanske i framtiden få se näringsministern - och jag hoppas verkligen inte det - beklaga sig om det skulle hända en olycka? Vi har sett att det har funnits olyckor där man har sagt att om man hade haft delad väg hade inte dessa olyckor inträffat. Jag vill verkligen inte se att det skall hända i Det kanske inte bara är en händelse att vi är tre kvinnor från Bohuslän som argumenterar för denna vägsträcka eftersom vi ser risken för just olyckor. Fru talman! Jag vill gärna ha svar på om näringsministern beaktar den olycksrisk som kommer att finnas.
Fru talman! Jag får börja med att säga att alla de problem som ni tar upp känner jag väl till. Det är så att säga inget nytt. Får jag också säga att E 6:an är en av landets viktigaste vägar. Den har stor regional, nationell och internationell betydelse för pendlingstrafik, turisttrafik och godstrafik. Den är också en av Norges förbindelselänkar med kontinenten och den ingår i det transeuropeiska nätverket TEN. Längs hela västkusten är E 6:an hårt belastad med en ovanligt stor andel långtradare. Svåra problem uppstår när den tunga och snabba långväga trafiken blandas med långsam lokaltrafik, fotgängare, cyklister, traktorer m.m. På E 6:an har tyvärr - som också sägs här - många tragiska olyckor inträffat som förorsakat ett ofattbart mänskligt lidande. Olyckorna innebär också omfattande kostnader för samhället. Vi är överens om detta. Det har därför varit självklart att uppmärksamma och prioritera E 6:an i den nationella vägplaneringen. Under flera decennier har stora satsningar gjorts på E 6:an som i dag har motorvägsstandard oavbrutet mellan Trelleborg och Lerbo, strax söder om Uddevalla. Detta är Sveriges längsta motorväg, nästan 40 Men genom norra Bohuslän kvarstår problemen, eftersom ombyggnaden där ännu inte kunnat genomföras. Det är dessa problem som vi här diskuterar. Regeringen har i flera sammanhang framhållit nödvändigheten av att förbättra E 6:an även på denna del. Hela sträckan är därför prioriterad och finns upptagen i den fastställda nationella väghållningsplanen för perioden 1998-2007. För närvarande byggs en ny motorväg utanför Uddevalla mellan Lerbo och Torp. Den inkluderar en högbro över Sunningesund och förkortar E 6:an med nästan 13 kilometer. Det byggs också en fyrfältsväg mellan Håby och Rabbalshede. Dessa två objekt kommer att öppnas för trafik nästa år. Övriga delsträckor planeras bli åtgärdade under planperioden 1998-2007. Regeringen har inte fastställt standarden för den fortsatta ombyggnaden norr om Rabbalshede. I enlighet med riksdagens beslut skall takten på ombyggnaden och den geometriska standarden bestämmas utifrån trafikförhållandena på varje delsträcka. Vi har övergett det gamla stråktänkandet. Vägverket arbetar nu med att ta fram vägutredningar, miljökonsekvensbeskrivningar och arbetsplaner för de återstående delsträckorna, och resultatet av detta arbete kommer att visa vilken utformning som bedöms vara lämpligast för varje delsträcka. Jag kan inte nu - jag säger det än en gång - ingripa i dessa arbetsprocesser, men eftersom miljöbalken har trätt i kraft kommer vägobjekten så småningom att underställas regeringens tillåtlighetsprövning. Håller tidsplanen, och räcker pengarna? Målsättningen att förbättra E 6:an har inte ändrats. Alla återstående delsträckor av E 6:an bedöms fortfarande kunna åtgärdas inom planeringsperioden.

Fru talman! Jag tänker inte begära att näringsministern skall ingripa i processerna, men frågeställningen gäller budgeten och budgetvolymen. Här ges tydliga varningssignaler att med nuvarande inriktning av budgeten kan E 6:an inte byggas ut. Jag skulle bara vilja få en bekräftelse på ministerns inriktning och tolkning av planperioden till 2007. Eftersom jag har förmånen att sitta som kommunfullmäktigeledamot i Strömstad, skulle det vara mycket trevligt att när jag kommer hem till norra Bohuslän kunna meddela direkta löften från näringsministern om vägutbyggnadstakten. Näringsministern pekar ju ofta och i många sammanhang på tillväxten i hela landet, och vi arbetar ute i regionerna och i kommunerna med tillväxtavtal. I dessa anges att infrastrukturen är A och O. Det må gälla vanliga vägar såväl som digitala motorvägar, men grunden för den kvarvarande om än lilla tillverkningsindustrin i norra Bohuslän är bra vägar. Detta är ur tillväxtsynpunkt avgörande för norra Bohuslän. Jag skulle också vilja tillägga att det ur demokratisk synpunkt skulle vara mycket olyckligt om detta inte genomfördes inom den angivna planperioden, just med tanke på att alla kommuner befinner sig mitt uppe i denna planprocess.
Fru talman! Näringsministern sade i den förra interpellationsdebatten att det går bra för Sverige. Han tyckte också att de borgerliga ledamöterna målade upp en mörk bild. Om näringsministern menar att det går bra för Sverige, vill jag fråga om näringsministern är beredd att redan i vårbudgeten tillföra medel som kan säkra anslagsnivån i väginvesteringarna.
Fru talman! Låt mig först svara på frågan när detta skall vara klart. Alla byggen bör vara klara eller påbörjade - vill jag tillägga - senast 2007. Målet är att de bör vara klara då, men jag vill ändå göra tillägget Jag vill också säga att det i Bohuslän är extremt svårt och dyrt att bygga vägar. Det beror på den varierade topografin med fjordar och instabila lerfyllda dalgångar mellan massiva och svårforcerade bergsryggar. E 6:an behöver dessutom ligga vinkelrätt mot de naturgivna riktningarna i landskapet. Det nu pågående bygget omfattar 2 1⁄2 mil och kostar 3 miljarder kronor. Jag tror att högbron slukar en halv miljard. Kvar efter denna utbyggnad återstår 7 mil. Kostnaden för detta bedöms bli 3 1⁄2 miljarder plus 5 miljarder för Svinesund. Det innebär 4 miljarder kronor. Svaret är att målet måste vara att de måste vara klara 2007 och kanske en del i varje fall påbörjat. När det sedan gäller infrastruktur och tillväxt är det just sambandet som gör att vi har ett departement som det är, att vi blandar ihop arbetsmarknad, näring och kommunikationer. Kommunikationer är en av de viktigaste bitarna i infrastrukturen. Har vi inte en bra infrastruktur i form av vägar och andra transporter har vi svårt att uppnå tillväxt. Jag delar helt den synpunkten.

Fru talman! Jag sade 3 1⁄2 miljarder, och sedan sade jag 5 miljarder lika med 4 miljarder. Jag menar alltså 3 1⁄2 plus 0,5 för bron. Det blir 4 miljarder. Tyvärr - det har jag lärt mig snabbt som ansvarig för kommunikationer i regeringen - är det inte så att alla älskar vägar. Ingen väg byggs utan att någon protesterar. Det gäller även här. Det finns alltså minst lika mycket motstånd mot denna väg som för denna väg. Varje meter vi bygger och planerar finns det starka invändningar och överklaganden mot. Det tror jag att vi kan ge mig rätt i. Hur skall vi t.ex. klara världsarvet i Tanum, osv.? Med detta vill jag ha sagt att det inte bara är att tro att man kan dra och vet hur det skall vara rationellt, utan det finns också invändningar. Det tycker jag vi ändå får acceptera.

Fru talman!

Segelström anför att den nuvarande försäkringen inte är könsneutral och därför måste ändras. Den nuvarande arbetsskadeförsäkringen har varit föremål för utredning, och ett betänkande har lämnats till regeringen våren 1998. De förslag som gavs i betänkandet bereds för närvarande i Socialdepartementet. Det är i dagsläget inte klart vilka förslag som det finns anledning att beakta i en proposition eller exakt när en proposition kommer att läggas fram. Genderfrågorna är självfallet en viktig del i alla överväganden som regeringen har att göra, så även i fråga om arbetsskadeförsäkringen.

Fru talman! Jag delar helt den uppfattningen. Samtidigt tror jag att det är viktigt för att man skall rätta till de här dåliga miljöerna att man också säger: Jo, vi anser att det här är förslitningsskador och att det är sådana skador som man får av det här arbetet, och därför måste vi förändra det. Vi måste alltså också ha de goda exemplen, och det är det som många kvinnor som jobbar inom framför allt monotona arbeten säger har varit så svårt. Det har varit mycket lättare för t.ex. en manlig byggnadsarbetare att få godkänt att han har blivit skadad. Självklart skall vi använda det här som en påtryckning för att förändra och förbättra arbetsmiljön. Målet måste ju ändå vara att ingen skall bli skadad på jobbet.
Fru talman! Det här är väl en bra avrundning av den här diskussionen. Vi får möjlighet att fortsätta föra en framåtsyftande diskussion där vi talar om både arbetsskadeförsäkring och arbetsmiljöer. Där är Inger Segelström och jag eniga. Det finns naturligtvis ett samband däremellan.

Fru talman! Maria Larsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att undanröja vissa regler som innebär att människor får lägre pension då de lever som gifta. Vidare ifrågasätter Maria Larsson reglerna om att en änka med änkepension som gifter om sig mister sin änkepension. Den svenska jämställdhetspolitiken bygger bl.a. på principen om varje individs möjligheter att klara sin egen försörjning. Det var bakgrunden till att särbeskattningen av förvärvsinkomster infördes 1971. Det är en av flera orsaker till att svenska kvinnor har så hög förvärvsfrekvens. Såväl pensionerna för gifta som sambeskattningen av förmögenhet skiljer sig något från denna princip. Jag tror dock att regler som dessa har en underordnad betydelse för om människor gifter sig eller inte. Den lägre pensionsnivån för gifta infördes redan i pensionslagstiftningen år 1913. Att likställa pensionen för gifta med den för ogifta skulle kosta dryga 5 miljarder kronor, och regeringens bedömning är att detta inte är möjligt att genomföra inom överskådlig tid. I fempartiuppgörelsen om det nya pensionssystemet ansåg man därför att dessa medel borde användas till mer angelägna delar av grundskyddet i pensionssystemet. Maria Larsson menar att vi med nuvarande regler missgynnar dem som är gifta. Folkpensionen utgör för en ogift ålderspensionär 96 % av basbeloppet och för en gift ålderspensionär 78,5 % av basbeloppet. Bakgrunden till denna skillnad är att gifta har ekonomisk hushållsgemenskap och därmed lägre gemensamma utgifter. Ekonomisk hushållsgemenskap kan också finnas för sambor. Det är dock på grund av integritetsskäl och med risk för subjektiva bedömningar vanskligt att slå fast om två personer lever under äktenskapsliknande former och därmed har ekonomisk hushållsgemenskap. Två vuxna personer som är folkbokförda på samma adress har alltså inte automatiskt något ansvar för varandras försörjning, medan det omvända gäller för gifta. Precis som Maria Larsson nämner kommer folkpensionen för samboende med gemensamma barn att utbetalas med samma belopp som för gifta. Anledningen till att personer med gemensamma barn likställs med gifta i pensionshänseende är att man kan förmoda att de lever under äktenskapsliknande former. Samma regler gäller också för personer som tidigare varit gifta med varandra och som åter bor tillsammans. Utan denna regel skulle en ekonomisk vinst uppstå för dem som skiljer sig. Maria Larsson påpekar vidare att garantipensionen i det nya pensionssystemet kommer att bli mer än tusen kronor lägre för dem som gifter sig jämfört med ogifta. Detta överensstämmer med dagens folkpension för två gifta personer. Precis som i det nuvarande ATP-systemet antas gifta även i det nya pensionssystemet ha ekonomisk hushållsgemenskap och därmed lägre gemensamma utgifter. Bakom detta förslag står fem eniga riksdagspartier, varav Kristdemokraterna är ett. Maria Larsson ifrågasätter även reglerna för änkepensionen. Änkepensionen utges till änkor vars makes dödsfall inträffat före år 1990. Den 1 januari 1990 avskaffades änkepensionen och ersattes med omställningspension och förlängd omställningspension samt särskild efterlevandepension. Till följd av omfattande övergångsbestämmelser kan kvinnor under vissa förutsättningar uppbära änkepension även om makens dödsfall inträffat år 1990 eller senare. Änkepension för kvinnor infördes ursprungligen för att ge kvinnor möjlighet till ekonomisk försörjning om mannen avled innan kvinnan erhållit ålderspension. Detta var ett viktigt skydd eftersom det då var vanligt att mannen var ensam familjeförsörjare. Med dagens förvärvsmönster saknas oftast detta motiv eftersom kvinnor som regel förvärvsarbetar. Jämfört med andra ensamstående kvinnor skulle många av dessa änkor i praktiken ha en dubbel försörjning: Precis som Maria Larsson nämner kommer en änka med änkepension som gifter om sig att mista pensionen från sin avlidne make. Anledningen till denna regel är att änkepensionen då inte längre fyller sitt syfte, dvs. att täcka upp inkomstbortfallet från den förre avlidne maken. Vad beträffar Maria Larssons skattemässiga frågor ligger dessa under finansminister Erik Åsbrinks ansvarsområde. Att regeringen tagit Sverige ur krisen innebär inte att vi kan återställa alla besparingar eller införa nya stora kostsamma förbättringar; i så fall är krisen mycket snart tillbaka. Vi har fortfarande en tung statsskuld att gemensamt betala av. Vid årsskiftet togs reduceringen av basbeloppet bort vid beräkning av bl.a. pensionsförmåner, och ersättningsnivån i bostadstillägget höjdes från 85 % till 90 % av boendekostnaden. Dessa förändringar innebär att den allmänna pensionen för en ensamstående ålderspensionär har höjts med lägst 90 kr och högst 295 kr per månad beroende på antalet intjänade ATP-poäng samt att den högsta ersättningsnivån i bostadstillägget ökat med ca 195 kr per månad. Några ytterligare kostnadskrävande reformer på detta område planeras inte för närvarande.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret. Jag kan väl säga att det var det svar jag väntade. Därmed inte sagt att jag är nöjd med det. Det som Maj-Inger Klingvall går igenom i sitt långa, utförliga svar är ju väl känt, men jag tycker kanske inte att poängen i min fråga riktigt tas på allvar. Jag tycker kanske också att det är lite tråkigt att departementen har såpass vattentäta skott. Min fråga tar ju även upp förmögenhetsbeskattningen, och då väljer statsrådet att inte svara utan hänvisar till finansministern. Det är väl kanske därför som lagstiftningen ser ut som den gör: Det saknas helhetstänkande, och man kopplar inte ihop de olika departementen, utan varje departement jobbar för sig. Problemet är ju följande: Människor sitter i dag i Sverige och gör ekonomiska kalkyler över huruvida de har råd att gifta sig eller inte. Det är många pensionärer, änkor och änklingar, som på ålderns höst har träffat en ny person att dela livet med. Men de kan med ett giftermål fullständigt rasera sin ekonomi genom att pensionerna reduceras och genom att änkepensionen upphör. Många av dessa har av banker eller försäkringstjänstemän fått rådet: Gift er inte! Det finns ungdomar som har ärvt en fastighet. Kanske en har en jordbruksfastighet värderad till 900 000 kr - det är inte en särskilt stor gård - och den andra har, tillsammans med sina syskon, del i en hyresfastighet. De sitter och gör samma ekonomiska beräkningar: Har vi verkligen råd att gifta oss? Fastigheterna ger kanske inga pengar i handen, utan behöver snarare insatser i form av underhåll och reparation. Dessa ungdomar får också rådet av banken i dag: Gift er inte, för om ni väljer att inte gifta er behöver ni inte betala förmögenhetsskatt på 10 000 Jag är lite nyfiken på att höra: Vad är statsrådets råd till dessa pensionärer och till dessa ungdomar? Är det liksom bankens: Gift er inte! Bekymrar det statsrådet att en del i dag tycks avstå från att gifta sig på grund av ekonomiska betingelser? Trenden är att det är fler som i dag behöver göra ekonomiska kalkyler innan de tar ställning till ett eventuellt giftermål. Tycker statsrådet att det är rimligt eller orimligt att man vid utformningen av regler för skatter och sociala förmåner borde undvika att ge regler ett sådant innehåll att människor förlorar på att gifta sig?

Fru talman! Jag tycker också att det finns en vacker och riktig tanke i äktenskapsbalken, nämligen att makar har skyldighet att bidra till varandras och familjens hushåll och underhåll.

Definitionen av vad som är en sambo är inte enhetlig över hela det rättsliga fältet. Regelsystemet är, som framgår av vad jag just har sagt, inte helt klart och tydligt. De tydligaste termer man kan uttrycka det i är att staten ser varje möjlighet att ta in så mycket som möjligt från familjerna oavsett civilstånd. När det gäller skatter skall som mycket som möjligt tas in, och när det gäller bidrag skall så lite som möjligt betalas ut. Bostadsbidraget är ju - och det ligger inom statsrådets fögderi - ett exempel på ett system som har förändrats på senare tid av socialdemokraterna. Här räknas inte längre den sammanlagda inkomsten. Att betrakta människor som individer gäller inte i detta avseende, inte ens för gifta. I stället beräknas det på den högsta inkomsten. Det har hårt drabbat de familjer där en i familjen arbetar bara lite eller inte alls, t.ex. för att ha mer tid för familj och barn. Tänkandet har helt lämnat allt vad principer heter. Vad jag efterlyser är ett helhetstänkande i det här avseendet.

Fru talman! Det faktum att man bor på samma adress skulle alltså vara grunden för bostadsbidragstillämpningen, men det gäller inte i andra avseenden. Det kan inte vara hela sanningen. Jag skulle vilja ställa en direkt fråga om statsrådet är beredd att se över regelsystemet när gäller bostadsbidragen för att uppnå något så när likställighet mellan de olika systemen. Det är inte bra att systemen ser så olika ut beroende på att de kanske ligger inom olika fögderier. Jag skulle gärna önska att man träffades över fögderigränserna och tittade på den här problematiken gemensamt. Skall vi hålla oss till ett hushållstänkande måste det gälla även bostadsbidragsdelen. Här behövs nog förändringar i lagstiftningen så att den enskilde medborgaren i Sverige kan bli klar över vad som händer och att reglerna inte ser olika ut beroende på vad det är för skatt eller bidrag som avses. Sedan är ju inte pengarna allt. Kärleken kan besegra det mesta. Jag har fortfarande efter den här diskussionen svårt att förstå att de som inte är gifta får ha dubbelt så mycket kapital innan det blir förmögenhetsskatt och att de får 1 000 kr mer i pension. Genom helhetstänkande och genom att glömma fögderigränserna kanske vi kan komma lite närmare en helhetssyn och det blir enklare för den enskilde medborgaren. Tack!

Fru talman! Olle Lindström har frågat näringsministern om Barentsregionen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Interpellanten tar upp frågor kring ett av de allra viktigaste områdena ur svensk horisont, nämligen utvecklingen i Östersjöområdet, varav Barentsregionen är en vital del. Vid samma tillfälle bildade företrädare för länen och provinserna i Barentsregionen ett eget samarbetsorgan. Detta mellanregionala internationella samarbete är en central komponent i Barentssamarbetet. Det är samtidigt viktigt att hålla i minnet att skall vi klara av att lyfta denna vår del av Europa krävs insatser på alla plan och av alla goda krafter. Stater måste samarbeta. Regioner och kommuner måste fortsätta att utveckla samarbete. Företag måste investera och handla. Föreningar och enskilda måste knyta kontakter över gränserna. Östersjöregionen inklusive Barentsområdet har en enorm utvecklingspotential, och denna utmaning kräver alla goda krafters insatser. Jag reagerar starkt när Olle Lindström hävdar att regeringen inte uppmärksammar Barentsregionen, utan att man i stället satsar på andra delar av Östersjösamarbetet. Utvecklingen på Kolahalvön, i Arkhangelsk och i Karelen är direkt beroende av utvecklingen i Ryssland i stort. Därför är de svenska insatserna i EU, WTO och Östersjörådet, men också bilateralt, för att främja handeln och undanröja ryska handelshinder av avgörande betydelse också för möjligheterna till handel och samarbete med nordvästra Ryssland. Barentsregionen omfattar en del av Ryssland och Barentssamarbetet är en del av Östersjösamarbetet. Olle Lindström ställer fyra konkreta frågor. För det första undrar han om planerna för ett konsulat i nordvästra Ryssland. Det finns redan ett svenskt konsulat i det ryska Barentsområdet. I dag är det norska generalkonsulatet i Murmansk samtidigt svenskt konsulat, vilket innebär att det finns möjlighet att söka svenskt visum på plats, och för svenska medborgare att få hjälp i konsulära frågor. Även om det i dag inte finns några omedelbara planer är frågan om eventuell förändring av den svenska konsulära representationen ständigt aktuell och prövas kontinuerligt. Jag vill i sammanhanget nämna inrättandet av ett svenskt näringslivskontor, Swedish Centre, i Murmansk, ett centrum som Norrbottens handelskammare är med och driver med stor framgång. Ett liknande kontor har inrättats i Petrosavodsk i Karelen. Olle Lindströms andra fråga rör åtgärder för att sammanlänka väg och järnvägskommunikationer mellan Sverige, Finland och nordvästra Ryssland. Där vill jag upplysa om att arbete pågår med att uppgradera delar av järnvägsnätet i Norrland. Regeringsbeslut har fattats om att gå vidare och söka finansieringslösningar för den s.k. Botniabanan från Sundsvall till Umeå. Banverket utreder för närvarande vad som bör göras för sträckan Kalix-Haparanda. Transportministrarna från länderna i Barentsregionen och Europeiska kommissionen har bildat en styrgrupp för att gemensamt arbeta med transportfrågorna i Barentsregionen. Interpellanten undrar också hur regeringen ämnar aktivera Barentssamarbetet så att det positivt påverkar näringslivet samt för det fjärde hur arbetet för att öka konkurrensneutraliteten och minimera tidsödande gränspassager görs. Arbetet med att främja handel och investeringar genom att undanröja hinder för handel, godsflöden och investeringar pågår i en arbetsgrupp för ekonomiskt samarbete under Barentsrådet. En viktig rapport med förslag till åtgärder som bör vidtas lades fram för Barentsrådets utrikesministermöte i Bodö den 4-5 mars av en särskild grupp som arbetat under svensk ledning. Regeringens ambition är att konkreta resultat av arbetet skall kunna ses redan i år.

Fru talman! Jag tackar statsrådet Pagrotsky för svaret på min interpellation, även om det lämnar mycket övrigt att önska.

Huvudsyftet med bildandet av Barents euro-arktiska råd var ju att man skulle samarbeta om bl.a. miljöfrågorna. Man skulle underlätta kommunikationer och handelsutbyte. Även om det var mer inofficiellt skulle man också hitta ett sätt för en säkerhetspolitisk stabilitet i Nordkalottenområdet, ett arbete som nu har påbörjats. I Barents hav utanför nordvästra Ryssland finns världens rikaste olje och gasfyndigheter. På Kolahalvön finns enorma mineralfyndigheter. Förutsättningarna för att göra mycket av de naturresurser som finns passar bra för svenska kunskaper och den svenska högteknologiska industrin. Många småföretag skulle dessutom kunna dra nytta av detta. Jag anser att vi inte har utnyttjat dessa möjligheter på samma sätt som de övriga länderna inom regionen. Jag förstår att statsrådet reagerar när jag säger att man inte har uppmärksammat Barentsregionen. Men jag vill påstå att så är fallet, och jag skall ta upp några exempel som visar på detta. Vi har många debatter här i kammaren, men det är sällan som Barentsregionen över huvudet taget nämns i vare sig en utrikespolitisk debatt eller i en allmänpolitisk debatt. Under vårt ordförandeskap i Barents arktiska råd hölls det en konferens i Murmansk. Dåvarande näringsministern var inbjuden och anmäld, men han uteblev. Norge inrättade ett konsulat i Murmanskområdet i princip omedelbart efter det att arktiska rådet bildades. Man har ju haft en fantastisk utveckling i fråga om handelsutbyte. Bara under 1997 ökade antalet norska företag som hade handelsutbyte med nordvästra Ryssland med 133 stycken. Och när det gäller import från och export till Murmanskområdet är Norge den största partnern. Som statsrådet säger är det möjligt för oss att utnyttja det norska konsulatet. Men de många norska företagen kommer ju i första hand om vi skall köpa tjänster därifrån. Det innebär att möjligheterna för oss inte är lika stora. Det är viktigt för Sveriges företagare att ha denna möjlighet. Detta med Botniabanan och finansieringslösningar för den är på sikt i och för sig bra även för samarbetet med Barentsregionen, men i första hand gäller det norra Sverige, och då är det ju anslutningen på nära håll som är den viktiga. Jag får återkomma, men jag skulle bara vilja ställa en fråga. I slutet av svaret sägs att regeringens ambitioner är att nå konkreta resultat av det arbete som pågår. Kan statsrådet visa på något konkret resultat av detta?

Fru talman! Barentsregionen är ett område som är viktigt för oss i Norrbotten, men även för hela Nordkalotten. Det finns flera kommuner i Norrbotten som också har ett samarbete och vänorter på Kolahalvön. Boden, som jag kommer från, har en vänort som heter Apatity. Vi samarbetar i framför allt frågor kring sjukvård och utbildning och på det humanistiska området. Jag delar statsrådets uppfattning, som han angav i sitt svar, att alla goda krafter måste samverka för att utveckla Barentsområdet. Det finns, som tidigare sagts, enorma naturrikedomar där, med skogsråvara, mineral, gas och annat. Det finns också en stor outnyttjad potential när det gäller handel, varuutbyte, bra varuexport och även utbyte av tjänster och kompetens, bl.a. inom turistnäringen. En oerhört viktig länk för att det här samarbetet skall komma till är Kalix-Haparanda-banan, och man tittar nu på om det är möjligt att genomföra den. Jag hoppas verkligen att det skall bli ett positivt resultat av det arbetet. Det finns många goda skäl för att utveckla samarbetet i Barentsregionen. När det gäller miljösituationen är det inte lika positivt. I området finns ett stort antal kärnkraftverk, som inte tillhör de säkrare på denna jord. Det utvinns metaller ur malm, och detta har också bidragit till att försämra arbetsmiljön. I Murmansk hamn finns ett stort antal fartyg som har radioaktiva laster och som nu håller på att rosta sönder. Allt det här tillsammans utgör ett allvarligt miljöhot, inte bara för Kolahalvön utan även för närområdet, dit Norrbotten får räknas. Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet: Hur ser statsrådet på möjligheten att bilda ett Barentsinstitut för att främja samarbete bl.a. om miljöfrågor, investeringar och kanske utbildning? Jag tycker att det vore lämpligt att placera ett sådant institut i Norrbotten.

Fru talman! Alla som sysslar med handel och annat samarbete med Ryssland vet att man på den ryska sidan i dag brottas med mycket stora problem, som gör att handlingskraften och förmågan att skriva avtal, förmågan att betala och förmågan att leverera har försämrats. Det gör att handeln mellan Sverige och Ryssland minskar just nu, och det gör att möjligheterna att flytta fram positionerna vad gäller att etablera nya handelsrelationer och skaffa kunder och leverantörer inte är vad de borde vara. Trots det arbetar vi energiskt och på bred front, baserat på grundsynen att de problem som nu finns i Ryssland är tillfälliga och att det kommer en dag när det börjar gå bättre igen och att det då gäller att vara så bra förberedd som möjligt. Det är ett arbete som inte skiljer mellan olika delar av nordvästra Ryssland. Vi prioriterar samarbetet med nordvästra Ryssland, över hela området, och vi agerar i många regioner men vi agerar också centralt med Ryssland. Problemen i Ryssland är gemensamma, genom att samhällssystemet och det finansiella systemet i hela Ryssland har råkat ut för gemensamma störningar. Vad gäller Murmansk och den nordvästligaste delen av nordvästra Ryssland har vi ett samarbete som i hög grad bygger på ett engagemang från regionerna i norra Sverige, ett engagemang som har varit väldigt konstruktivt. Det har vi understött, och vi har från regeringens sida agerat mycket aktivt för att det skall bli bra resultat av detta. Trots de svårigheter man nu har i Ryssland råder hög aktivitet. Vi jobbar oförminskat med att eliminera och minska gränshinder. De är förvisso oerhört stora och besvärliga, men det sker ett målmedvetet och brett arbete för att göra någonting åt det som pågår. Vi har ett omfattande samarbete på energiområdet, och vi samarbetar väldigt aktivt på miljösidan, inte minst vad gäller de mycket svåra miljöproblem som är förenade med kärnreaktorer i Murmansk. Att säga att vi är dåliga, handlingsförlamade och inte är engagerade utan bara engagerar oss någon annanstans är helt enkelt felaktigt, för att inte säga okunnigt eller möjligen genomsyrat av dålig vilja. Arbetet är mycket engagerat. Den jämförelse som görs med Norge haltar en smula. Norge är ett land som gränsar till Ryssland. Avståndet mellan industriorten Kirkenes och Murmansk är mycket kort, men avståndet från Luleå till Murmansk är 60 mil. Det är självklart att den mesta handeln sker mellan grannar och att det är lättare att handla med korta avstånd än med långa. Trots detta långa avstånd på 60 mil mellan den östligaste knutpunkten i Norrbotten, Luleå, och den här delen av Ryssland, Murmansk, visar människorna och företagen i Norrbotten ett kraftfullt engagemang. Det understöder vi livligt. Lennart Klockare frågar mig om ett institut för att främja samarbetet mellan regionerna i norra Sverige och i Murmanskområdet. Jag tycker att det är en intressant idé. Det är viktigt med lokalt engagemang, och jag tycker att vi skall pröva idén på det sättet att om det finns en huvudsakligen lokal part som tar ansvaret finns det starka skäl för regeringen att medverka och underlätta ett sådant arbete. Men det är inte en statlig angelägenhet att initiera idén, att sätta den på fötter och att regissera den. Jag tycker att statens roll skall vara lite mer tillbakadragen och huvudansvaret ligga regionalt.
Fru talman! Statsrådet må kalla det okunnigt eller vad som helst. Jag bor ganska nära det här området - det är åtminstone väsentligt närmare dit än till Stockholm - och jag tycker att man från regeringens sida glömmer området. Jag skall ta vidare exempel på det. Vi har satsat 1 plus 1 miljard på Östersjösamarbetet, och jag tycker att det är bra. Men när Länsstyrelsen i Luleå försökte få 5 miljoner kronor av dessa pengar för att analysera de miljöproblem som finns i det område som vi nu talar om, Murmansk och basen där uppe, fick man avslag. Det var inte så väsentligt. Det är ett exempel, men det finns många andra exempel som jag skulle kunna ta upp. En forskare vid Umeå universitet som skrivit en doktorsavhandling, Bo Svensson, har också analyserat det här, och han säger att svenska politiker inte ger det stöd som behövs för att småföretagare som är intresserade av att satsa på den ryska marknaden kan få det stöd som behövs. Man säger att de regionala länsstyrelserna ställer upp men saknar trovärdighet eftersom det saknas pengar. Att det skulle kunna tyda på att det görs ett energiskt arbete från regeringens sida i det fallet protesterar jag bestämt mot. Jag vill också säga att jag förstår att det är problem. Rysslands problem gör att det kan ta tid och att det kan vara svårigheter, men jag upplever i alla fall att andra länder har klarat det här bättre. Det finns också någonting som heter närområdesutskottet, som bildats inom Barents arktiska region. De har nyligen kommit fram med en rapport som visar hur de olika länderna har satsat i det här området jämfört med de södra delarna av länderna. Den visar att Finland reserverade mycket mindre än Sverige men att allt satsades på närområdet, dvs. det område som vi nu talar om, nordvästra Ryssland. Norge satsade ungefär hälften så mycket som Sverige, men i princip allt gick till den delen. Sverige satsade 1 miljard, men inte mer än 25 miljoner kom upp till Barentsområdet. Det visar lite grann på hur man ser på det här. Det är det som jag vill angripa i den här debatten, därför att jag vill ha en annan tingens ordning. Vi måste se att det här området däruppe är lika viktigt. För norra Sverige är det oerhört viktigt, och jag vill jag påstå att det är det för hela Sverige men framför allt för norra Vi i Norrbotten såg fram emot en potential, och det gjorde man givetvis även i Västerbotten, när Barents arktiska råd bildades. Det samarbete som har skett mellan länsstyrelsen och olika arbetsgrupper är bra, men det har stannat vid sammanträden och försök att göra något åt situationen. Eftersom stödet från regeringens sida i varje fall inte har ansetts vara tillräckligt, har man inte nått ända fram.

Fru talman! Jag måste tacka statsrådet Pagrotsky för ett mycket positivt svar. Det känns väldigt stimulerande att få ett sådant svar. De miljöförstöringar som pågår på Kolahalvön oroar oss naturligtvis. Jag tänker då på gruvbrytningen som försämrar miljön ytterligare. I Norrbotten har vi stor kompetens på området som jag tycker att man kan ta till vara i ett arbete för att förbättra miljön också på Kolahalvön. Det är ingen tvekan om att Barentsområdet har förutsättningar att bli en av Europas viktigaste tillväxtregioner i framtiden. Med den situation som nu råder där med svår ekonomi och allt annat är det kanske inte så lätt att nå. Det är därför som jag tycker att det är viktigt att man från Sveriges sida kan medverka till att ta fram en strategi för hur vi kan samarbeta och komma till rätta med problemen på Kolahalvön, som vi är direkt berörda av, dvs. nedfall och andra saker som påverkar miljön där vi bor. Kan statsrådet se några möjligheter att från svensk sida medverka till att ta fram en strategi, även om mycket av arbetet kan och kommer att göras från Norrbottens sida? Det ligger ju i närområdet, som jag sade tidigare.

Fru talman! Återigen: Vi gör ingenting, vi är passiva, vi glömmer den här delen av Europa, och vi är helt ointresserade av de frågor som är viktiga för de många människorna i Norrbotten. Det är de omdömen som Olle Lindström ger om politiken, och jag vill påstå att de är okunniga, för att inte säga illvilliga. Vi har just tillsatt någonting som vi kallar för Östersjöberedningen för att gå igenom erfarenheten av den politik som har förts de senaste åren. Östersjöberedningen har i direktiven särskilt fått i uppdrag att gå igenom samarbetet i Barentsfrågorna. Jag är övertygad om att man inte kommer att komma fram till att det har varit en nonchalant bedriven, misslyckad politik för en bortglömd landsända - absolut inte. Vi har satsat miljoner på miljöåtgärder på kärnsäkerhetsområdet och på andra områden som har gett betydande resultat. Vad gäller framtiden vill jag peka på det som hände vid Barentsrådets ministermöte. Det var på denna korta tid redan det sjätte ministermötet och ägde rum i förra veckan. 13 deltagande stater undertecknade en principdeklaration om att förhandla fram ett internationellt avtal för att reglera kärnsäkerhetsansvaret och finna former för skatte och tullbefrielse i samband med biståndsinsatser till Ryssland på det här området. Det är mycket, mycket viktigt. Det är helt oumbärligt med ett sådant avtal för att kunna få till stånd projekt där svenska företag kan gå in och direkt befatta sig med ryska kärnkraftverk och ryskt civilt och militärt kärnavfall. Man beslutade om ett program för hälsosamarbete. Det handlar om insatser mot smittsamma sjukdomar. Vidare handlar det om bättre barn och mödrahälsovård, insatser mot alkohol och narkotikamissbruk, bättre hälsovård för urbefolkningarna och upprustning av sjuklokaler. Man antog ett regionalt utbytesprogram för stipendier till högre utbildning och forskning. Det kommer att göra det möjligt för fler akademiker och forskare från nordvästra Ryssland att studera och verka i Sverige och de andra nordiska länderna i Barentsregionen. Redan nu, inom ramen för Visbystipendierna, är det många studenter från detta område. Jag har själv träffat hela gruppen. Jag bad faktiskt dem som kom från detta område att räcka upp handen, och det var ganska många. Hela gruppen var samlad här i huset. Det är en kraftfull svensk ansträngning som kommer att ge långsiktigt kraftiga effekter på våra förbindelser. Efter att ha svarat på de frågor som jag har fått vill jag själv ställa en fråga. Olle Lindström frågar mig om jag är beredd att verka för en harmonisering av skatter och lagstiftning, så att konkurrensneutralitet uppstår. Jag skulle vilja fråga vad det är för skatter och vad det är för lagstiftning som Olle Lindström tycker att vi skall harmonisera med Rysslands. Är det några skatter som Olle Lindström vet att också Bo Lundgren tycker skall harmoniseras mellan Sverige och Ryssland? Det vore i så fall väldigt intressant att få veta vilka det är.

Fru talman! Harmonisering av skatter och lagstiftning om konkurrensneutralitet har att göra med gränspassagen Sverige-Finland, Finland-Ryssland. Jag vill nog inte ägna tiden åt detta just nu, eftersom det är jag som är frågeställare och statsrådet som är besvarare. Vi kan ta den debatten vid ett annat tillfälle. Låt mig ändå säga att om statsrådet nu vill kalla mig okunnig och illvillig så faller detta omdöme också på många andra. Jag har haft kontakter med bl.a. Swedish Center i Luleå. Där har man ungefär samma uppfattning om regeringens engagemang i detta område. Forskare i Umeå har också samma uppfattning. Det näringsområdesutskott som är valt av länderna har inte alls någon politisk anknytning till Moderaterna så att det ur den synpunkten skulle kunna vara fråga om illvillighet. Utskottet har också poängterat skillnaden mellan parternas engagemang i Barents arktiska råd. Alltså menar jag att vi i alla fall inte i tillräcklig grad har engagerat oss här på samma sätt som i det övriga Östersjösamarbetet. Det är viktigt att det förs fram i en debatt även i denna kammare. Jag deltog i den regionalpolitiska debatten under samma vecka som vi hade allmänpolitisk debatt. Jag trodde att näringsministern då skulle ta upp denna fråga, men han gick härifrån innan jag hann gå upp i talarstolen. Därför fick vi ingen debatt i frågan. Därför ställde jag en interpellation. Jag skulle kunna fortsätta ytterligare ett tag och ta upp just dessa bitar som betyder så mycket för en glesbygd med få företag och stor arbetslöshet. Arbetslösheten i hela Tornedalen är mycket, mycket större än i övriga Sverige. Därför är detta en viktig fråga.
Fru talman! Det var en överraskning för mig. Jag trodde att detta var en interpellationsdebatt. Jag har debattregler framför mig, och där står om deltagarna i debatten. Olle Lindström säger att det inte är en debatt där vi skall debattera med varandra, utan jag skall snällt svara på frågor från interpellanten, som är den som bestämmer vad det skall pratas om. Det var ursäkten för att inte svara på den enda lilla fråga jag ställde i denna debatt, som jag föredrar att kalla det. Den handlar om vad han själv avser när han säger att vi skall harmonisera våra skatter med Rysslands. Jag tycker att det var en konstig fråga, och jag vill ha ett klargörande av vad han egentligen syftar på och om jag har missförstått eller inte. Han valde att ducka undan och säga att det minsann är statsrådet som skall svara och att det är han som ledamot som ställer frågor. Någon debatt skall vi inte ha. Norge och Finland satsar så mycket mer än Sverige gör, sades det. Men Olle Lindström berättade att Sverige satsar väldigt mycket mer pengar på samarbetet i stort. Just till detta område satsar Finland mer. Dock var jag lite oklar över hur det var med Norge. Låt mig påminna om att Finland har en hundra mil lång landgräns tillsammans med Ryssland. Detta är deras enda riktigt stora landgräns. Det är här de har grannar på nära håll. Det är självklart och naturligt att detta är en jätteuppgift för Finland. Vi satsar också, trots att Sverige och Ryssland inte har någon beröring och trots att det aldrig är närmare än 50 mil mellan länderna, och vi satsar så mycket att Olle Lindström tycker att han kan göra jämförelser mellan vad Sverige satsar och vad Finland satsar. Det är inte alldeles olika. Jag tycker att det är en alldeles häpnadsväckande kraftfull markering från svenska sida. Tänk tanken att Norge skulle säga: "Mindre än 50 mil från vår gräns knyts nu länder samman. Vi vill vara med". Tänk om de därför skulle satsa nästan lika mycket pengar som Sverige på samarbetet vid Öresundsbron. Det är en tanke som vore helt orimlig. Men det gör vi i Norrbotten och Västerbotten, för att knyta samman den regionen med dess vad vi ändå tycker är närområden i nordvästra Ryssland, inklusive Karelen. Glöm inte det. Jag hörde inte Olle Lindström nämna det ordet en enda gång under dagens debatt eller ställa en enda fråga om Karelen. Där var Olle Lindström totalt ointresserad. Men det är också ett område som är mycket viktigt för Sverige. Det gäller hela Sverige - jag håller med om det - och inte bara

Fru talman!

Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på dessa frågor. Det övergripande målet för regeringens jämställdhetspolitik är att kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhetsaspekter skall ständigt beaktas inom alla politikområden. På det regionalpolitiska området gäller att regeringen har ålagt länsstyrelserna att beakta jämställdhetsaspekter i sitt regionala utvecklingsarbete. Länsstyrelserna skall därmed också ta hänsyn till om det behövs särskilda insatser på området. Det sätt på vilket jämställdhetsarbetet på regional nivå bedrivs praktiskt varierar, och så bör det också vara. Jag ser ingen anledning att införa några nya jämställdhetsmål för regionalpolitiken. Interpellanten vänder sig emot att en stor del av de regionalpolitiska företagsstöden går till traditionellt manliga branscher. Jag håller med om att det traditionellt har varit mansdominerade branscher som fått stöd. Det är mindre lämpligt att stimulera företag som i huvudsak verkar på en lokal marknad med regionalpolitiskt stöd. Företag som exempelvis frisörer och restauranger drivs ofta av kvinnor och konkurrerar med andra företag om de kunder som finns på en ort. Stöder man ett sådant företag gynnas visserligen det företaget, men det sker på bekostnad av lönsamheten hos ett annat företag. Det måste även fortsättningsvis finnas regler som förhindrar att stöd ges till företag som konkurrerar på en lokal marknad. Därför är det mycket glädjande att vi nu ser andra typer av serviceföretag växa fram. Det blir allt vanligare att tjänsteföretag som riktar sig mot hela Sverige eller ett ännu större område etableras i glesbygd. Inom dessa företag finns ofta goda möjligheter till sysselsättning för både kvinnor och män. Callcenter är exempel på verksamhet som etablerats med regionalpolitiskt stöd på senare tid. Där callcenter etablerats har stödet i hög grad förbättrat sysselsättningsmöjligheterna för kvinnor. Slutligen vill jag svara på Viviann Gerdins fråga om jämställdhet och tillväxtavtal. Det övergripande målet för den regionala näringspolitiken är att utifrån de förutsättningar som finns i varje region stimulera en hållbar ekonomisk tillväxt som kan bidra till fler och växande företag och därmed ökad sysselsättning för både kvinnor och män. Regeringen har vidare indikerat att arbetet med de regionala tillväxtavtalen bör genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Under våren kommer regeringen att göra en avstämning med regionerna, och jämställdhetsaspekten kommer att analyseras i detta sammanhang. Regeringen kommer att ge tydliga påpekanden och anvisningar om förbättringar i de fall jämställdheten mellan kvinnor och män inte har beaktats tillfredsställande.
Fru talman! Jag har ställt denna interpellation om jämställdhet i regionalpolitiken. Bakgrunden är de oroande signaler som har framkommit under arbetet med att ta fram de regionala tillväxtavtalen. Jag får i alla fall tacka för svaret från näringsministern. Jag tycker att det var ett snällt svar. Men om inriktningen i svaret leder till några positiva förändringar för kvinnors inflytande bland beslutsfattarna återstår att se. Jag har i min interpellation lyft fram två saker. Det gäller kvinnors möjligheter att delta i viktiga samhällsfrågor och kvinnors möjligheter att försörja sig genom bl.a. eget företagande. Jag vill börja med kvinnors inflytande. Det fanns stora förhoppningar för drygt ett halvår sedan om att kvinnor skulle bli delaktiga i arbetet med de nya tillväxtavtalen. Tyvärr kan vi i dag se att det mesta är ungefär som det varit tidigare. Vi centerkvinnor har frågat jämställdhetsexperterna inom länsstyrelserna i landet hur kvinnor finns representerade i partnerskapsgrupperna och vilka som ingår i de beslutande församlingarna. Svaren visar entydigt en stor manlig dominans i styrningen av arbetet - 75 % av ledamöterna i de regionala partnerskapsgrupperna är män, och nästan samtliga ordförande är män. Den kvinnliga representationen är alltså återstående del, ca 20-25 %. Trots de centrala direktiven från regering och riksdag om jämtegrering och genusperspektiv har inte länsstyrelserna gjort någon framstöt om att kvinnor bör ingå i dessa grupper. I grupper där det finns kvinnor har man inte ansett det som konstruktivt att komplettera med kvinnor, t.ex. från regionala och lokala resurscenter. Argumentet har varit att grupperna då skulle bli för stora. Med några få undantag kan vi se att kvinnorna finns med i breda diskussionsgrupper men saknas ju närmare beslutsgrupperna, dvs. makten, vi kommer. Vi finner resultatet av vår enkät mycket nedslående. Vi kan notera att fortfarande, år 1999, är det inte naturligt att kvinnor deltar på lika villkor som män. Jag vill därför vädja till näringsministern att uppmärksamma hur tillväxtavtalen arbetas fram. Jag hoppas också få en reaktion på det här. Den andra frågan gällde att förbättra möjligheterna för kvinnor att starta företag. Det kan man göra på många olika sätt. Man kan göra det genom att först öka kunskaperna om kvinnligt företagande och hur kvinnor beter sig när de startar företag. Ett redskap i det arbetet är att låta Nationellt resurscentrum få leva vidare. Det behövs för att kvinnors idéer om arbete, utbildning och företagande skall kunna tillgodoses. Centrumet har också en god överblick och samlar in kunskaper om hur de regionala och statliga medlen fördelas. Vi tycker inte att skillnaden mellan mäns och kvinnors sätt att driva företag har avspeglats tillräckligt ute i samhället. Många insatser har varit inriktade direkt på mäns villkor. Det är nu dags att bredda underlaget. Bl.a. måste regelverket för mikroföretag förändras så att det stimulerar och tillgodoser de små företagen.
Fru talman! Jag kommer att ta kontakt med länsstyrelserna och förhöra mig om just den fråga som här tas upp, dvs. jämställdhetsfrågan och det arbete som nu sker när det gäller tillväxtavtalen. När det sedan gäller Nationellt resurscentrum kommer detta att upphöra vid årets slut. Vad som sedan kommer att hända kan jag inte riktigt svara på, men NUTEK har fått i uppdrag att lämna förslag till regeringen bl.a. om vilka åtgärder som bör vidtas för att långsiktigt stimulera utvecklingsarbetet med att införliva ett könsperspektiv i olika verksamheter. Jag kommer att avvakta tills jag får det svaret.
Fru talman! Jag har all förståelse för att det kan vara mycket svårt att här och nu gå in närmare på de svar som vi har erhållit. Men vi står till förfogande om näringsministern vill ta del av de svar som vi har fått från tjänstemännen. Vi tycker naturligtvis att det är mycket viktigt att man gör en uppföljning, eftersom det står inskrivet att det skall ingå ett jämställdhetsperspektiv. Kvinnor ute i de regioner där det är obalans mellan könen har förhoppningar. Det råder kvinnounderskott i en del regioner. Utbildning är bra, men det är inte alltid möjligt att gå den vägen. Men det kan finnas idéer som är värda att pröva när det gäller företagande. Jag får i alla fall tacka för svaret, och jag ser fram emot att det händer något på området. Vi försvarar inte alltid allt som det är. Vi är öppna för förändringar. Det som är vårt syfte när vi försvarar nationella resurscentrum är det arbete som de gör - den funktion och den roll som de har. Om man kan förändra organisationen men fortfarande behålla funktionen - att samla in kunskap om kvinnligt företagande - då anser vi att det är ett mycket gott arbete och en god inriktning.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Det är dock tråkigt att detta svar ger uttryck för en alltför avvaktande attityd till IT-frågor, en avvaktande attityd som regeringen tyvärr har vant oss vid. Att en expertutredning är tillsatt för att studera infrastrukturen är vi väl medvetna om, men nog måste ministern kunna ha en åsikt om en så viktig framtidsfråga. Jag tycker att det är otroligt viktigt - ur näringsutvecklingsperspektiv, regionalt perspektiv, socialt perspektiv och inte minst ur demokratiskt perspektiv - att politikerna tar ett fast grepp om IT-frågan, utvecklingen av en infrastruktur. Det är intressant att regeringen ställer frågan om staten behöver medverka till utbyggnaden av en modern IT-infrastruktur. För de flesta som är engagerade i frågan räcker det med att kasta en snabb blick på hur IT-infrastrukturen ser ut i dag för att konstatera att staten måste engagera sig. En snabb digital infrastruktur är en avgörande framtidsfråga. I en nyligen publicerad NUTEK rapport skriver författarna: "En svensk satsning på utbyggnad av bredbandsnät till hemmen skulle innebära att det etableras en tidig och stor hemmamarknad för nya produkter inom de föreslagna tillämpningsområdena nya media, vård samt hem och hushåll. Det skulle också innebära ökade möjligheter till utbildning, informationssökning och distansarbete." Jag kan tillägga att en tidig sådan satsning skulle ge de medverkande företagen ett försprång i den utveckling som måste ske i alla länder. Genom att vara pionjärer i utbyggnaden av bredband i Sverige skulle grunden för nya svenska exportframgångar kunna läggas. Och vi har, herr minister, en god forskningsberedskap och kunskap på våra universitet som bara väntar på att användas i denna utveckling. Inte minst för Sverige utanför de stora städerna är ett statligt engagemang avgörande. Redan för den långsammaste av tillgängliga bredbandstekniker, ADSL, räknar Telia med att 30-40 % av hushållen kommer att ställas utanför tillgången. Man kommer alltså inte att kunna ha tillgång till offentlig information som andra har. Man kommer inte att kunna utnyttja distansutbildning som andra kan. Och om man vill starta företag så har man redan från början ett mycket stort handikapp oavsett var man bor. För snabbare tekniker som introduceras på kommersiell grund lär säkert andelen öka från 30-40 % till avsevärt högre andelar. En avvaktande attityd riskerar därmed att ställa stora delar av Sverige utanför det accelererande kunskapssamhället. Skall IT bli det instrument som ger tillväxtmöjligheter i hela landet måste staten vara med och ta ett ansvar, på samma sätt som man gjorde för vägar, elnät och teleförbindelser. Nu handlar det om 2000-talets infrastruktur. Det är mot en sådan bakgrund milt sagt förvånande att näringsministern intar en så försiktig och passiv attityd till dessa frågor. Frågan om bredband åt alla är inte en teknisk eller en ekonomisk fråga, utan det är en politisk fråga. Låt mig därför förtydliga: Anser näringsministern att det är politiskt prioriterat att snarast ge alla hushåll och företag tillgång till förbindelser med bredbandskapacitet?

Fru talman! Vad gäller Centern och dess rapport har man tagit upp sådant som gäller snabbutredning av tekniska förutsättningar, ägarförhållanden, kostnader och förhållandet till befintliga nät. Men vid det laget hade faktiskt regeringens utredning redan tillsatts, med motsvarande uppdrag. Flera rådslag har genomförts dit marknadsaktörer och andra intressenter inbjudits. Men i Centerns rapport undviker man ju alla svåra och komplicerade frågor. Om mindre än tre månader kommer vi dock att ha svar på dem. Man kan inte bara börja med att säga att nu skall vi gräva ned bredband, utan frågan är lite mer komplicerad än så. Det är lite grann som den tidigare talaren här var inne på, dvs. att man måste göra en form av prioritering. Jag delar denna uppfattning. När det gäller infrastruktur och kommunikationer är nu den viktiga frågan sättet och vilka möjligheter alla har att kommunicera via IT. Det finns ingen skillnad i uppfattning där mellan oss. Allt sådant kräver dock en viss seriositet. Man kan inte bara säga att nu skall vi göra detta. Vi har alltså tillsatt en utredning, och den utredningen kommer att behandla alla dessa frågor. Inom tre månader har vi svar. Vidare har vi en IT-delegation, som jag leder och där människor med stora kunskaper sitter med. Vi följer utredningen hela tiden. I morgon kommer jag att för riksdagen så att säga punkta upp en agenda för hur regeringen vill fortsätta arbetet när det gäller IT utvecklingen. Självklart är en viktig punkt där infrastrukturen. Under våren 2000 kommer regeringen att förelägga en proposition om detta. Till sist vill jag säga att marknaden mycket väl har varit med och byggt ut detta. Marknaden har varit otrolig, innebärande att vi har fått en datautveckling på IT-området som få länder har klarat av och där regeringen och riksdagen har bidragit med olika beslut. Bl.a. gäller det då frågan om s.k. persondatorer från företagen utan att man behöver beskatta dem. Det finns också en del andra frågor som har drivit på denna process. Men, och det är vad frågan gäller, även här ser vi regionala skillnader. Marknaden orkar inte med allt detta. Det finns inte möjligheter till finansiering på marknadens villkor. Där måste staten gå in, liksom kommuner och andra. Än en gång: Det är inte bara att springa i väg. Nu får vi avvakta nämnda utredning. Jag tror, Lena Ek må ursäkta mig, att den kan ge mer svar än vad Centern kunnat göra i sin rapport.
Fru talman och herr minister! Det vore väl mycket märkligt om en utredning som sitter ett helt år och som har full tillgång till statlig expertis inte skulle kunna komma fram till en längre och mer innehållsrik rapport än vad ett litet parti på 5 % kan göra. Dock måste jag fråga vad det är för svåra frågor som vi har undvikit i vår rapport. Där skulle jag vilja ha ett svar. När det gäller marknadens roll i detta sammanhang kan jag illustrera med min bärbara dator som jag fått via riksdagen. Jag sitter ute i Gryts skärgård. När det regnar och det är fredag eftermiddag och trafiken är hög på den uppkoppling som jag har tar det två minuter att byta bild i min dator. Riksdagens Helpdesk trodde inte att det var sant när de fick reda på detta. Man hade inte hört talas om och hade ingen aning om att det kunde gå så långsamt. Att på det viset försöka bedriva företagande är ju inte klokt! Det skall till ett särskilt beslut för att jag skall få ISDN hem till mig. En ISDN-uppkoppling kostar 45 000 kr. Men runtomkring mig finns det fullt med företag som ger många livsviktiga arbetstillfällen för den bygden. Tekniken avancerar otroligt när man inte ens kan klara sig med telefonhastighet. Om ett par år har den tekniska utvecklingen gått så långt att då räknas inte skillnaden i meter eller kilometer när det gäller företagarnas villkor i sådana här bygder och hur det ser ut i Stockholm, Malmö och Göteborg, utan då räknar man i tiotals mil. Skillnaderna accelererar alltså. Per Bill, vad Moderaterna föreslår i sin IT-motion är i och för sig välvilligt - 10 megabit i sekunden till kommunala bibliotek men det räcker ett år eller två. Sedan är det för lite. Det måste vara bredband från början. Jag hörde i inlägget alldeles nyss en begynnande omsvängning vad gäller inställningen där. Det är väldigt bra. Genom statliga pengar finns det möjligheter för kommuner att mycket billigt koppla upp sig över SUNET från kommunbiblioteken. Det är gratis under de första åren. Även jag måste erkänna att staten faktiskt har tagit ett ansvar när det gäller de kommunala biblioteken. Detta är väldigt viktigt. Men företagandet och tillväxten i landet är beroende av denna teknik. Marknaden klarar alldeles utmärkt de större ledningarna med mycket trafik mellan större orter eller större noder. Vad vi behöver är det finmaskiga nätet ut till de enskilda företagen och de enskilda hushållen. Det är där som utvecklingspotentialen finns men detta klarar marknaden inte av. Det vore välgörande om ministern inte bara sade att det är bra med IT-frågor, att det är intressant, att man skall se på det när utredningen kommer och att det kommer en redogörelse i morgon. Det är ett vitalt politiskt intresse att vi markerar att det här är viktigt och att vi skall satsa på detta i vårt land. Jag hade hoppats på ett sådant näven-i-bordet-uttalande från ministern i dag.

Fru talman! I Centerns rapport finns t.ex. inte krav på en kartläggning - något om hur marknaden ser ut - eller någon fråga om marknaden kommer att släppa till dem som äger sina system. Frågor som handlar om lagstiftning, om kontroll och om staten som ordningsman är faktiskt väldigt viktiga i det här sammanhanget. Det är frågor som måste utredas. Att stå här och säga att denne stackars näringsminister snabbt skall fatta beslut och slå näven i bordet här i talarstolen är inte speciellt meningsfullt, utan det får väl hänföras till retoriken. Vi har alltså nu en utredning och är väl medvetna om mycket av det som kommer fram i denna utredning. Därefter skall vi ta upp detta. Vi är helt överens om att detta är en av våra viktigaste frågor. Alla skall ha del av detta. Och det är en politisk fråga. Dessutom lär det bli fråga om hur det skall finansieras. Om det skall lyckas måste det bli en fråga mellan staten och andra aktörer, företag och även kommuner och kanske också internationella aktörer. Det är den frågan vi sedan skall diskutera och det är den vi skall ta ställning till. Därmed menar jag att det inte finns någon skillnad. Precis som Per Bill sade handlar det om teknikval. Radio, satellit, mobiltelefon och olika teknik när det gäller kablar. Man måste ändå något så när ha en uppfattning om detta innan staten går in och säger att nu gör vi si eller så. Därför, än en gång, ha förtröstan och avvakta denna utredning! Sedan kommer vi med konkreta förslag - snabbt och slungande handen i talarstolen.
Fru talman! Det kan i och för sig bli intressant att se handen slungas i talarstolen. Jag skulle vilja vända mig lite grann till Per Bill också i det här sammanhanget, därför att frågan handlar inte riktigt så mycket om tekniska lösningar som om politisk vilja. Men eftersom vi är inne på tekniska lösningar vill jag säga att det väl är möjligt att vi en tid skulle kunna klara oss med stressade koppartrådar. Frågan är hur länge. Om vi utgår från antagandet att vi inom tio femton år behöver en kapacitet på 100 megabit per sekund till hem och till företag överstiger det alla kända koppartrådslösningar i dagens läge. Men det kanske går på kortare sikt. Snart introduceras ADSL på konsumentmarknaden. 2-6 megabit i sekunden räcker kanske några få år, sedan ökar kraven. Då kanske vi får VDSL i stället. Med en kapacitet på upp till 50 megabit i sekunden räcker det ett bra tag. Men förr eller senare är det här enligt alla kända forskare och företag på marknaden alldeles för lite. Då behövs det fiberoptik. Fördelen med fiberoptik är att ledningarna inte släpper ut någonting. De håller signalen inom sig, och de klarar att växlas upp många fler gånger än det finns känd teknik för i dag. Det man kan göra är att man byter noder i ändarna på de här ledningarna. Använder man sig av t.ex. Telia för att räkna ut vad det kostar visar det sig att, neddraget på en vettig avskrivningstid, det för varje konsument inte blir dyrare än ett telefonabonnemang i dagens läge. Då har man hela infrastrukturen. Man har hela möjligheten och potentialen med de här ledningarna, och man kör sina telefoner på samma ledningar. Jag tycker faktiskt att det är en fantastisk teknik med en enorm potential. Marknaden utrangerar dessutom både radio och satellit som för dyrt och för krångligt inom överskådlig tid. Jag log lite när ministern pratade om att det inte är så lätt att fatta snabba beslut. Jag har som kommunal expert på det här området sett fyra år av IT kommission och de snabba beslut som har fattats där. Möjligen blir det ett snabbt beslut i början av hösten. Det får vi väl hoppas på. De svåra frågor som ministern tog upp finns redan utredda och redovisade i statliga rapporter, så det finns inte någon anledning att gå längre in i det. Vid detta vill jag stanna.

Fru talman! Hans Stenberg har frågat mig vilka åtgärder som jag avser vidta för att säkerställa att Luftfartsverket och andra statliga myndigheter följer den regionalpolitiska inriktning som regering och riksdag beslutat om. Frågan är ställd mot bakgrund av Inledningsvis vill jag kommentera några uppgifter som interpellanten nämner. Luftfartsverket har under flera år utrett formerna för den svenska flygledningen. Utredningarna har bl.a. inbegripit den tekniska utvecklingen, organisationen och verksamhetsstrukturen. Viktiga skäl till dessa effektivitets och rationaliseringsarbeten bottnar i de ekonomiska krav som regering och riksdag ställer på Luftfartsverket som ett affärsverk. Sveriges anslutning till Eurocontrol har ytterligare skärpt dessa krav. Jag vill därför poängtera att Luftfartsverket inte ensidigt analyserat områdeskontrollernas lokalisering, utan att man också genomfört och kommer att genomföra andra åtgärder. Som ett exempel kan jag nämna att Luftfartsverket för närvarande ser över formerna för flygledarutbildningen vid flygledarskolan i Malmö. Det är Luftfartsverkets ansvar att fatta beslut om sin egen organisation. I ett sådant beslut skall även redovisas den regionalpolitiska bedömning som har gjorts. Jag kan konstatera att Luftfartsverket den 11 december 1998 har överlämnat sin utredning till Näringsdepartementet och därmed redovisat underlaget för sitt beslut. Jag är dock väl medveten om den inneboende målkonflikt som finns mellan å ena sidan starka effektivitetskrav och å andra sidan regionalpolitiskt hänsynstagande. I regeringens proposition 1997/98:62, Regional tillväxt - för arbete och välfärd, beskrivs just denna målkonflikt. Där konstateras bl.a. att "regeringen avser att gentemot berörda myndigheter förtydliga kravet på regionalt hänsynstagande i utformningen av verksamheten, dock utan att frånta verkscheferna deras ansvar för myndigheternas effektivitet och ledning". I enlighet med dessa intentioner har regeringen nyligen, i förordning 1998:1634 om regionalt utvecklingsarbete, preciserat bl.a. vad som gäller när myndigheter överväger att minska sina verksamheter. I en sådan situation gäller sedan den 15 januari i år att en myndighet skall undersöka andra myndigheters verksamheter på den aktuella orten eller i regionen för att utröna om det finns möjligheter att bibehålla hela eller delar av verksamheten genom samordning. Nytt är också att det skall föreligga särskilda skäl för att en myndighet skall minska sin verksamhet inom de nationella regionalpolitiska stödområdena och inom EG:s strukturfondsområden. I syfte att underlätta ovan nämnda samordningslösningar är det, vilket jag även påpekat i ett frågesvar till Hans Stenberg den 9 december 1998, regeringens avsikt att lämna ett uppdrag till Statskontoret att kartlägga organisationen av de statliga verksamheterna och följa de förändringar som sker. Det förtjänar att upprepas att med ett sådant underlag kommer myndigheter och verk att ha lättare att ta hänsyn till helhetsbilden när det gäller statlig sysselsättning i en region. Det blir också lättare för myndigheter och verk att finna möjligheter att minska sina utgifter genom samarbeten kring exempelvis lokaler och administrativa funktioner. Ser man dessa möjligheter kan besparingar göras utan att verksamhetens omfattning behöver påverkas lika mycket som annars vore fallet. Jag vill avslutningsvis understryka att jag fäster största vikt vid kraven på regionalpolitiskt hänsynstagande, och jag utgår ifrån att statliga myndigheter rättar sig efter dessa krav. I det sammanhanget vill jag betona att jag avser att följa utvecklingen mycket noga. Norlander i stället fick delta i överläggningen.
Fru talman! Jag tackar näringsministern för svaret. Det är Hans Stenberg som har ställt interpellationen, men han kan på grund av sjukdom inte närvara vid debatten i dag. Jag kommer från samma län och har lovat att ta emot svaret, och jag är tacksam för att jag får göra det. I det svar som näringsministern nyss avgav åberopade han den regionalpolitiska propositionen om tillväxt m.m., där det framhölls att regeringen avser att gentemot berörda myndigheter förtydliga kravet på regionalt hänsynstagande vid utformningen av verksamheten, dock utan att frånta verkscheferna deras ansvar för myndigheternas effektivitet och ledning. Vi tycker att detta är bra, ja mycket bra, men jag tror att det fordras en hårdare styrning. Jag är mycket väl medveten om att statsråden har mycket begränsade möjligheter att påverka och ingripa utan att bli anklagade för ministerstyre, men vi måste fundera över om dagens ordning verkligen är den rätta. Jag tycker också att det är bra att Statskontoret skall få i uppdrag att följa de förändringar som sker. I det regionalpolitiska avsnittet av den allmänpolitiska debatten i januari tog jag upp problematiken att Västernorrlands läns befolkning minskar. Under 90-talet har vi tappat ungefär 10 000 personer, och ca 1 000 statliga arbetstillfällen har försvunnit under samma tidsperiod. Detta är alarmerande. Vi kan inte acceptera att det får fortgå, utan trenden måste vändas. I dag har Glesbygdsverket och SCB presenterat utvecklingen för åren 1993-1996. Under den tiden har det tillkommit 12 000 nya statliga arbetstillfällen. Vart tredje har hamnat i Stockholmsområdet och vartannat i Stockholms stad. Samtidigt har t.ex. Glesbygdsverkets generaldirektör kallar detta bakvänd lokaliseringspolitik. Fru talman! Näringsministern är inte ansvarig för den tidsperiod som jag har hänvisat till, men vi har starka förhoppningar om att en f.d. Norrbottenslandshövding är mera införstådd med problematiken i våra trakter än vad många andra är. Mot den här bakgrunden är det ännu mer anmärkningsvärt att Luftfartsverket kan flytta ett femtiotal flygledare från Midlanda, enligt uppgift för att tjäna Några frågor som vi måste ställa oss är: Hur långt skall vi driva effektivitetskraven? Är det värt dessa futtiga miljoner att ställa ett stort antal personer arbetslösa, detta i en ort och i ett län som redan drabbats mycket hårt? Vi måste också ställa oss frågan: Var kommer människan in? Vi ställer hela tiden högre krav på att allt skall bli effektivare, men jag tror att det är dags att också lyfta in den enskilda människan i sammanhanget. Skall vi lyckas klara våra åtaganden inom sjukvård, skola, äldreomsorg osv., måste avfolkningen upphöra. Vi klarar inte dessa områden om alla i aktiv ålder flyttar och bara barn och gamla blir kvar. Nej, fru talman, skall hela Sverige leva måste det snabbt vidtas åtgärder. Det räcker inte längre med ord. Nu behövs kraftfulla åtgärder. Den första åtgärden skulle kunna vara att förändra beslutet om flytten av flygledarna från Midlanda och från Västernorrland.
Fru talman! Jag får börja med att säga att jag delar Göran Norlanders uppfattning och att jag håller med om den beskrivning han gör av den obalans vi har i Sverige. Den kan framför allt förklaras av att vi har och har haft en relativt hög tillväxt. Det innebär att man flyttar dit där jobben finns. Och tyvärr är det så att där vi har den snabbaste expansionen och en hög tillväxt inte minst är här i Mälardalen och de andra storstadsområdena. Jag har som minister med ansvar för regionalpolitiken en stark ambition att vid varje tillfälle där sådana möjligheter ges tillse att sysselsättning skapas på andra ställen än just i de områden som är mer överhettade. Jag kan som exempel nämna att Rikstrafiken nu kommer att förläggas till Sundsvall. Jag kan också säga något om de satsningar som regeringen har gjort när det gäller högskolor. Där har de regionala högskolorna - en del av dem har också blivit universitet - en oerhört stor betydelse. Det kommer att visa sig framöver när det gäller den regionala utvecklingen. För att sedan gå in på själva sakfrågan är det 25 flygledare det handlar om. Det är en vinst på 5 10 miljoner kronor per år. Här har vi en målkonflikt, jag erkänner det. Vi har ju Luftfartsverkets krav på rationalitet. Det är ett affärsdrivande verk. Det skall ge avkastning. Det skall vara effektivt och det skall också, inte minst, kopplas till de internationella krav som jag nämnde i mitt svar på interpellationen. Detta kan man inte bestrida. Då blir det en målkonflikt med intresset att dessa 25 flygledare blir kvar i Sundsvall. Alla dessa individer kommer dock att få jobb. De kommer att erbjudas jobb på andra ställen i organisationen. Men självklart är det så att det här minskar antalet arbetstillfällen i denna region, det skall erkännas. Målkonflikten måste lösas på så vis att vi tillser att vi får tillväxt inom andra områden. Det går inte att lösa det här genom att säga att nu skall dessa flygledare till varje pris vara kvar när detta kommer i konflikt med andra mål, t.ex. rationaliteten och frågor som har att göra med de internationella krav som ställs på Luftfartsverket.
Fru talman! Jag är väldigt tacksam över att näringsministern uttrycker en förståelse för den problematik vi har. Men jag skulle också vilja säga att jag inte är så säker på att man här i Stockholmsområdet har förståelse för de problem vi har. I allt väsentligt flyttar mer och mer folk söderut. Det är positivt att Rikstrafiken hamnar i Sundsvall. Det tackar vi för. Det är positivt att man satsar på högskolan. Det är positivt att man satsar på Botniabanan. Men det räcker inte. De som t.ex. går på högskolan kan ju inte hitta något att arbeta med sedan de avslutat sina studier. Det här är mycket allvarligt, och jag tror inte att det räcker med att ha en långsiktig strategi. Här har vi alltsedan 60-talets flyttlasspolitik sagt att nu skall vi ändra på det här. Det har gått väldigt många år, och jag säger som sanningen är: Vi är desperata. Nu vill vi se handling.

Fru talman! Det är tyvärr inte så att den obalans som har funnits i många år går att klara av med något Alexanderhugg. Det kommer att ta tid, det tycker jag att vi skall erkänna. Det viktiga är att vi förstår det här och att vi har kraft att hantera frågan så att vi får en förändring så att flyttlassen, om man nu ser det som målet, vänder om. Det kommer att ta tid. Det kommer att ställa många krav. Jag vill också säga något om Mitthögskolan. Det är ingen högskola som har expanderat så kraftigt som den. Det resultatet, med de forskningsresurser som över tiden kommer att tillföras, kommer att märkas. Jag är övertygad om att det i ett längre perspektiv kommer att leda till att vi får flyttlassen att vända åter. Det är också så att Luftfartsverket har satsat pengar. För Sundsvalls del har Luftfartsverket de senaste åren investerat mer än 100 miljoner kronor i en ny, modern terminalbyggnad i syfte att främja luftfarten. Det är klart att det också har stor betydelse. Än en gång: Vi har nu satt i gång en utredning. Vi har de s.k. tillväxtavtalen. Vi har en målmedveten politik att så fort det uppstår en ny verksamhet skall den icke ligga i Stockholm eller storstadsområdena. Det måste i första hand prövas om den i stället kan hamna på andra ställen i detta avlånga land. Vi följer noga vad som sker i de statliga verken när de rationaliserar och omstrukturerar så att vi inte får en sådan utveckling att allt försvinner från landsbygden och hamnar i storstadsområdena. Jag tror alltså att vi kan vara rörande överens, men det kommer att ta tid. Det måste vi förstå. Här är färdriktningen det avgörande. Jag lovar att jag skall bevaka detta med all den kraft som jag kan besitta.
Fru talman! Jag är helt överens med näringsministern. Det sista han sade, om att den fortsatta expansionen inom statliga verk osv. inte skall hamna i Stockholm, det tar vi fasta på. Vi säger: Ni är välkomna till Västernorrlands län!

Fru talman! Rigmor Ahlstedt har frågat mig om jag avser att ta initiativ till ett beslut om en östlig dragning av ny E 4 förbi Uppsala. Bakgrunden till frågan är att Vägverkets arbetsplaner för en ny sträckning av väg E 4 mellan Uppsala och Mehedeby ligger för prövning hos regeringen. Som Rigmor Ahlstedt konstaterar finns ett stort behov av en ny väg, och jag anser att det är viktigt att frågan nu får en lösning. Regeringen har därför för avsikt att snarast möjligt fatta beslut i ärendet. För att inte föregripa detta beslut avböjer jag självklart att kommentera olika sträckningar.
Fru talman! Jag vill tacka näringsministern för svaret, som var mycket kort. Trots det kan jag klart utläsa att vi har samma inställning beträffande Europavägen genom Uppsala län. Det finns ett oerhört stort behov av en ny väg, och jag tycker att det är bra att näringsministern anser att det är viktigt att frågan får sin lösning nu. Jag har förståelse och respekt för att näringsministern inte vill föregripa regeringens beslut. Men jag skulle ändå tycka att det vore väldigt bra om ministern kunde säga hur jag skall tolka ordet "snarast" i svaret och vilka kriterier och krav han har för en sådan väg som det här handlar om. Jag har, som jag sade, naturligtvis förståelse för att näringsministern inte vill föregripa regeringens beslut eftersom jag i dagens Upsala Nya Tidning kan läsa att det är en kungörelse, en regeringsprövning av arbetsplanerna för den här sträckningen av vägen. Men när jag läste det blev jag lite orolig. Jag tänkte: Kommer detta att ytterligare förlänga debatten om den här vägdragningen, och kommer det att förhala tidsaspekten? Den vägsträckning som Vägverket har föreslagit, den västra, har mött ett mycket kraftigt motstånd - främst bland befolkningen skulle jag vilja säga. Det har också gjort att man i Uppsala kommun inte vågade ta riktig ställning. Därför har frågan så småningom hamnat hos regeringen. Det har funnits en okänslighet i förslaget vad beträffar konsekvenserna för den värdefulla kulturmiljön, såväl i gamla Uppsala som i Vendelbygden, som är av riksintresse. Det är glädjande att jag kan läsa att Riksantikvarieämbetet har kommit med ytterligare synpunkter som bekräftar det här. Vägen sliter även sönder ett öppet jordbrukslandskap. En jordbruksbygd riskerar att förstöras. Det handlar om Uppsala läns finaste jordbruk. Uppland är dock en nödvändighet. Och den här frågan måste få en lösning nu. Debatten i Uppsala län är, som jag sade, minst sagt livlig. Den tenderar också att skapa motsättningar människor emellan, och det gagnar inte någon. En ny E 4 är ju någonting positivt, om den hamnar rätt. Det handlar om en stor investering. Det handlar också om en sträcka av en väg som förbinder södra delen av Sverige med den norra delen. Alltså är den också regionalpolitiskt viktig. Jag hoppas innerligt att näringsministern tar till vara alla synpunkter som kommer in i ärendet. Jag har ingen anledning att betvivla det. Men jag skulle också, om inte ministern redan har varit i våra trakter, vilja att han tar sig tid att åka den gamla vägen och ser var vattentäkterna finns. Gör inte som jag gjorde när jag satt i kommunfullmäktige i Uppsala; jag blundade för vissa verkligheter. Man skall se vilka konsekvenser, både negativa och positiva, som en ny vägdragning kan få. Jag har i min fråga till ministern också påpekat de positiva effekter som jag och många andra ser med en östlig dragning av E 4:an. Jag vet att det finns vissa saker som man inte har tittat på. Det finns alternativa dragningsförslag som har kommit fram som en kompromisslösning. Jag hoppas att ministern också tar del av dem.
Fru talman! Jag kan konstatera att Rigmor Ahlstedt på ett mycket bra sätt beskriver problemet med denna väg och de konflikter som finns. Låt mig som svar på frågorna säga att jag bedömer att vi skall klara av det här före sommaren; regeringen skall ha hanterat detta före sommaren. Det skall vara motorvägsstandard. Man skall väga samman de olika intressen som finns. Det handlar om miljö och kulturmiljö. Olika sträckor av vägen föder också olika konflikter. Allt detta skall regeringen nu försöka lösa. Det förs alltså diskussioner mellan berörda departement. Jag vill därför inte, som jag sade tidigare, uttala mig för eller emot någon vägsträckning. Men regeringens beslut måste, precis som interpellanten säger, vara väl övervägt, så att frågan verkligen blir slutligt avgjord och så att det blir en lösning som regionen kan acceptera. Och i regeringen blundar vi inte, som man, vad jag förstår, gör i kommunen. Tack!
Fru talman! Tack för det svaret! Jag anar att det finns ett problem som är svårt att lösa, nämligen att det skall vara en väg som regionen accepterar. Jag tror inte att man lyckas ena alla i den här frågan. Det är ju därför den har hamnat på regeringens bord. Men trots att jag anar att det kommer att bli en turbulens tycker jag att det är glädjande att få svaret att regeringen kommer att fatta ett beslut före sommaren. Det är många som frågar mig, som riksdagsledamot för länet, om pengarna finns och om det verkligen kommer att bli en väg. Därför tror jag att det skulle vara väldigt bra att även få bekräftat att pengarna finns och att det blir en ny E 4 med motorvägsstandard.

Fru talman! Per-Samuel Nisser har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att satsa på teknikutveckling inom energiområdet i stället för bidrag till kompletterande värmekälla och effektvakt. Inledningsvis vill jag poängtera att det redan i dag är så att tyngdpunkten i det energipolitiska programmet ligger vid långsiktiga satsningar på forskning, utveckling, demonstration och marknadsintroduktion av ny och effektivare energiteknik. Av det energipolitiska programmets ca 9 miljarder kronor satsas ca 5,6 miljarder på sådana långsiktiga investeringar i framtidens teknik. En mycket viktig del är att forskning och utveckling skall ske i samarbete mellan industri och högskola. Uppföljningen av de kortsiktiga delarna av programmet visar att bidrag till kompletterande värmekälla och effektvakt inte tycks ha bidragit till uppsatta mål i den omfattning som varit önskvärd. Regeringen har uppmärksammat detta problem och har därför gett Boverket i uppdrag att analysera om åtgärderna leder till att målet för åtgärderna uppfylls under hela programperioden. Boverket skall också föreslå eventuella förändringar i systemet för dessa stödformer. Avslutningsvis vill jag framhålla att regeringen ser uppföljning och utvärdering som en mycket viktig del av det energipolitiska programmet. En plan för utvärdering av det energipolitiska programmet har utarbetats och kommer bl.a. att ligga till grund för kommande utvärderingar av det energipolitiska programmet. Tack!
Fru talman! Först får jag tacka näringsministern för svaret. Bakgrunden till interpellationen, som näringsministern tog upp en del av, är den uppföljning som Boverket gjorde av effekterna av olika energibidrag till hushåll. Det gäller bl.a. effektvakter, bidrag för att installera kakelugnar, braskaminer och konvertering från elvärme till fjärrvärme. Syftet är att minska elberoende och effektbehov på energimarknaden. Nu visar det sig, som näringsministern också sade, att de här bidragen, som har kostat skattebetalarna i storleksordningen 270 miljoner under 1998, inte har givit någon positiv effekt. Det kanske har varit positivt för dem som ändå hade tänkt installera en kakelugn eller en braskamin, men det har inte varit positivt när det gäller målet och syftet att minska elberoendet. Boverket skriver i sin uppföljning: "slutsatsen av utvärderingen är att nedsäkring och installation av effektvakt har en helt försumbar betydelse för att minska risken för effektbrist i det nationella elsystemet". Jag tycker att slutsatsen måste vara att man helt har misslyckats med målet med bidragen. Det här resultatet får man ofta med bidragssystem även inom många andra områden. Effekten blir inte den som var tänkt från början. Om man ser speciellt på dessa bidrag för olika energiinstallationer finner man att de även påverkar marknaden för de produkter som det skall ges bidrag för. Intresset för att ta fram nya produkter och för teknikutveckling avstannar. Om det finns ett bidrag anpassar sig marknaden, och priset på produkterna går genast upp. Det går t.ex. att se annonser för många av de här produkterna där det står att man skall passa på och investera nu eftersom man får tillbaka x antal tusen kronor i bidrag. Det här manar till eftertanke. Använder vi statens resurser på mest effektiva sätt? Det anser inte jag att vi gör. Man bör ställa olika satsningar mot varandra. Jag tycker att det är bättre att använda medel till att satsa mer på teknikutveckling och information kring teknikupphandling i syfte att få fram en mer energisnål teknik. Därför vill jag fråga näringsministern om han tycker att de energibidrag som jag har redovisat här har varit misslyckade. Jag vill också fråga om näringsministern håller med mig om att det kanske hade varit bättre att satsa dessa resurser på teknikutveckling.
Fru talman! Får jag först göra det konstaterandet att det är viktigt att komma ihåg att det energipolitiska program som beslutades av riksdagen år 1997 till största delen kom i gång först under 1998. Därmed kan man säga att det har pågått knappt ett år. Jag menar att det är alldeles för tidigt att uttala sig om dess effekter. Att utifrån dagens situation dra slutsatser om det energipolitiska programmets resultat förefaller således en aning förhastat. Utvärdering av det energipolitiska programmet är en prioriterad fråga för regeringen. En interdepartemental arbetsgrupp har tagit fram en plan för uppföljning och utvärdering av programmet. En första utvärdering av effekterna under programmets första år skall genomföras under våren 1999. Regeringen kommer att redovisa resultatet av den löpande uppföljningen som pågår. Det kommer att ske dels i budgetpropositionen varje år, dels i vårpropositionen. Vid behov kommer regeringen att föreslå förändringar i syfte att nå ökad effektivitet.
Fru talman! Jag har fått flera besked här som jag får se som positiva och som vi får hoppas för framåt. Regeringen skall göra en uppföljning och utvärdera det energipolitiska programmet. Det är bra. Jag hoppas att det blir en förändring framgent med färre bidrag och med mer offensiva satsningar på energiområdet. Jag hoppas bara inte att det är Boverkets slutsats som jag läste i dess uppföljning som styr regeringens agerande. Det står: Avslutningsvis föreslår Boverket för närvarande inga ändringar med hänvisning till de administrativa nackdelar detta medför. Jag hoppas att det inte är myndigheternas administrativa verksamhet som skall styra svensk energipolitik.

Fru talman! Jag svarar för regeringens hantering av detta och regeringens bedömningar. De har jag redogjort för. Mer än så kan jag inte tillägga.

Rigmor Ahlstedt har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att den fysiska planeringen skall kunna användas som ett redskap för att vända den regionala utvecklingen och därmed skapa en hållbar utveckling både i städerna och på landsbygden och dessutom vad jag kommer att göra för att förbättra samordningen mellan ekonomisk planering och fysisk planering samt för att stärka det lokala perspektivet i samhällsplaneringen. Rigmor Ahlstedt har också frågat om jag är beredd att genomföra en översyn av plan och bygglagen för att stärka den lokala nivån genom möjlighet till initiativrätt och om jag är beredd att föreslå lagändringar så att ett mer flexibelt strandskydd kan åstadkommas. Först vill jag stryka under att jag är lika bekymrad som Rigmor Ahlstedt över den pågående avfolkningen av landsbygden. De regionala obalanserna förstärks trots de möjligheter som finns och som på sätt och vis också ökar. Det finns stora natur och kulturvärden. IT-tekniken utvecklas. Lokala utvecklingsgrupper arbetar enträget vidare med att förverkliga sina idéer, bl.a. inom ramen för det lokala Agenda 21 arbetet. Berörda kommuner anstränger sig till det yttersta för att vända utvecklingen. Kommunerna i storstadsregionerna har delvis andra problem. De statliga insatserna är i båda fallen betydande, inte minst genom satsningar i infrastruktur, utbildning och forskning. Regeringens ambition är att hela Sverige skall leva och ges möjligheter att växa. Av särskild betydelse för den regionala utjämningen är de tillväxtavtal som nu i år utarbetas i varje län i samarbete mellan länsstyrelser, kommuner, näringsliv och fackliga organisationer m.fl. Därigenom stärks det lokala perspektivet. Jag tror inte att den lagreglerade fysiska planeringen i sig kan eller kanske ens skall ses som ett instrument för att vända den regionala utvecklingen. Fysisk planering enligt plan och bygglagen har som främsta syfte att medverka till rimliga avvägningar mellan olika allmänna och enskilda intressen för att mark och vatten skall användas på ett långsiktigt hållbart sätt. Samtidigt är det angeläget att nya vägar prövas. Det pågår ett omfattande utvecklingsarbete och nytänkande i kommunerna. Den kommunala fysiska översiktsplaneringen har en viktig roll i sammanhanget. Översiktsplaneringen fungerar både som ett samlat underlag för lokaliseringsprövningar och som en kunskapsöversikt, men också som ett styrinstrument för bebyggelseutvecklingen. Nästan hälften av kommunerna har beslutat samordna det lokala Agenda 21-arbetet med översiktsplaneringen. Jag ser det som ett tecken på att många kommuner ser möjligheter att samordna strategier för bebyggelseutvecklingen med samhällsplaneringen i övrigt. Här finns också intressanta kopplingar till arbetet med de regionala tillväxtavtalen och de lokala investeringsprogrammen för hållbar utveckling. Dessa olika delar bildar en kraftfull enhet. Jag utgår från att kommunerna utnyttjar möjligheterna till samordning och därmed en effektivare användning av resurserna. Om kommunerna har genomarbetade strategier, planer och program finns förutsättningar att väsentligt stärka det lokala perspektivet. Däremot är jag tveksam till att de nya arenor för planering och de nya arbetsformer som växer fram skall formaliseras genom att regleras i lag, utöver vad som redan gäller för översiktsplaneringen enligt plan och bygglagen. Av vad jag just har sagt framgår att jag ser det som naturligt och nödvändigt med en förnyelse av samhällsplaneringen. Framför allt är det viktigt att den sektorisering som i dag kännetecknar denna planering kan brytas till förmån för arbetsformer där olika intressen vägs samman i mer samlade ställningstaganden. Jag är beredd att pröva om den fysiska planeringen kan utnyttjas bättre i det lokala och regionala arbetet för en hållbar utveckling. I en sådan prövning ingår givetvis att analysera förutsättningarna för ett bättre samspel mellan den fysiska planeringen och arbetet med regional utveckling. När det gäller frågan om ökad initiativrätt på lokal nivå utgår jag från att Rigmor Ahlstedt avser lokala utvecklingsgrupper, byalag och liknande. Bakgrunden skulle - om jag förstått saken rätt - vara att dessa grupper har svårt att komma till tals med och påverka kommunens beslutande organ. Jag är den första att beklaga om så skulle vara fallet. Samtidigt är jag övertygad om att detta inte är något som genomgående kännetecknar kommunerna i Sverige. Erfarenheterna från det lokala Agenda 21-arbetet pekar i en annan riktning. Vi har en representativ demokrati i Sverige. Den behöver vitaliseras, men demokratiska beslutsformer måste utvecklas genom olika medborgarengagemang, inom den kommunala verksamheten och genom partiorganisationerna. Slutligen strandskyddet. Som Rigmor Ahlstedt vet har strandskyddet kommit till för att trygga allmänhetens tillgång till platser för bad och friluftsliv vid havet, insjöar och vattendrag och för att bevara goda livsvillkor för växter och djur. Reglerna om strandskydd i naturvårdslagen har nu genom riksdagens beslut förts över till miljöbalken. I propositionen med förslag till miljöbalk framhålls vikten av att möjligheterna till dispens från byggnadsförbudet inom strandområde liksom hittills skall tillämpas med stor restriktivitet. fr.o.m. årsskiftet prövas inte längre överklagade strandskyddsärenden av regeringen utan av de nyinrättade miljödomstolarna. Jag kommer naturligtvis att hålla mig underrättad om vilken praxis som utvecklas hos domstolarna. Regeringen avser dessutom inom kort att tillsätta en parlamentarisk utredning som skall utvärdera tillämpningen av miljöbalken och överväga vilka reformbehov som kan finnas framöver. Utredningen kommer att i princip granska alla frågor som regleras i balken. Mot den bakgrunden finns det inte anledning för mig att nu ta ställning till om det behövs en översyn av just bestämmelserna om strandskydd.
Fru talman! Tack för svaret, miljöministern. Jag är glad att miljöministern tagit sig tid och givit ett ganska fylligt svar. När jag började att läsa den första sidan av svaret fann jag att vi delar synpunkterna och allvaret i att samhällsplaneringen i dag går åt fel håll. Det finns en obalans i vårt land när det gäller utveckling och möjligheter. Från Centerpartiet har vi i ett antal interpellationer tagit upp detta eftersom vi anser att det pratas för mycket och görs för lite. Den karta som jag håller i min hand - och som jag önskar att jag kunde ha visat ordentligt - skulle jag önska att man tog sig en titt på. Den visar att den regionala obalansen ökar kraftigt i vårt land. Den röda färgen visar kommuner som minskar och den gröna kommuner som ökar. Jag har ingen politisk fyndighet i det. Men man ser mycket tydligt att det är den röda färgen som dominerar. Tittar jag på mitt eget hemlän Uppsala län, som är regionalt ganska centralt, kan jag även konstatera att inte ens där har kommunerna den tillväxt som de så gärna önskar. T.o.m. Enköpings kommun uttalar sina bekymmer. Det gjorde man så sent som i fredags när Kommunförbundet hade sin stämma. Det är problem när kommuner minskar i befolkningstal och därmed också i skatteintäkter. Det är ju det som skall ligga till grund för hur kommunerna kan ombesörja den service som man skall ge sina kommuninvånare. Jag tycker att det är utmärkt att miljöministern upprepar det vi har hört här tidigare, nämligen att regeringen nu har ambitionen att hela Sverige skall leva. Det har alltid varit Centerpartiets politiska ledstjärna. Vi är många som väntar på att få se resultatet av den ambitionen. Det måste komma snart. Det är bråttom. Ett tag blev jag allvarligt bekymrad när jag läste svaret från ministern och fann att miljöministern inte trodde att den lagreglerade fysiska planeringen kunde ses som ett instrument i det här sammanhanget. Men jag kan konstatera att samtidigt säger ministern att nya vägar måste prövas och att den kommunala översiktsplaneringen finns med som ett instrument. Ministern säger sig också vara beredd att pröva om den fysiska planeringen kan utnyttjas bättre i det lokala och regionala arbetet för en hållbar utveckling. Jag ser av svaret att ju längre ministern har funderat på detta, desto mer positiva tongångar dyker det upp. Jag anar en medvetenhet om att visst går det att göra mycket mer på det här området. De flesta människor har egentligen samma behov oavsett var de bor i landet. Det handlar om gemenskap med andra och att det måste finnas tillgång till kommunikationer. Busslinjer och tåg måste fungera. Det måste finnas möjlighet att handla mat. Barnen måste ha tillgång till skolor. Det krävs oerhört mycket för att samhället skall fungerar som helhet. Jag tror också, och har också sett, att vissa kommuner löser detta alldeles utmärkt. Men jag tror att många skulle vinna på att sluta sig närmare varandra, dvs. samarbeta mera. Flera små kommuner kan säkert hjälpas åt och stötta varandra. Jag kan bara ta ett par exempel. En buss som går till länsgränsen stannar där och vänder, trots att den borde köra vidare eftersom människorna behöver det. Jättestora affärscentrum konkurrerar i dag på sina håll ut den mindre affären som servar landsbygdsbefolkningen. Om kommuner som är grannar med varandra hade planerat mer tillsammans tänkte man nog till innan man gick vidare i planeringen. Det handlar kanske mer om tolkningen och kunskapen om plan och bygglagen än om att det behövs så många nya paragrafer.
Jag har gett ett fylligt svar därför att jag, liksom Rigmor Ahlstedt, tycker att frågan är viktig. Jag beundrar lite grann Centerpartiets enträgenhet att ställa de här frågorna till regeringen. Jag är också ganska säker på att när ni sammanställer de svar ni får från olika fackdepartement kommer bilden av en ganska kraftfull politik att framträda. Jag hoppas att vi har möjlighet att samarbeta på olika sätt om detta. Jag tror att vi ser ungefär lika allvarligt på den situation som har uppstått. Jag är också glad över konstaterandet att ju mer jag har funderat, desto större har min medvetenhet blivit. Det är väl jättehärligt att det lönar sig att fundera på saker och ting och att man blir mer medveten om detta. Jag tror att fler kanske skulle pröva den arbetsmetoden. Jag känner väl till den karta som Rigmor Ahlstedt ville visa. Jag vet ganska väl hur det ser ut i Sverige och hur utvecklingstendenserna är. En hel del åtgärder genomförs ju. På mitt område talar vi i dag om den fysiska planeringen. Jag tror inte att den i sig är ett instrument för att vända de här utvecklingstendenserna. Men jag tror att det kan finnas möjligheter, och det är det jag säger i svaret, att man kan komma framåt en bit med en bättre samverkan mellan den fysiska och den ekonomiska planeringen. Det är jag beredd att pröva. Det ligger redan i arbetsprogrammet för Miljödepartementet när vi nu även sysslar med den fysiska planeringen.
Fru talman! Jag är också övertygad om att det gäller att vara envis i den här frågan. Jag lovar att vi i Centerpartiet kommer att återkomma med interpellationer, frågor, motioner och förslag om hur vi skall få en verklig regional balans i vårt land eftersom det är så angeläget. Jag är också övertygad om att vi i Sverige måste ta till vara den lokala utvecklingskraft som finns. Vi måste ha ett positivt beslutsfattande i all samhällsplanering. På det området vet jag av kommunal erfarenhet att det finns oerhört mycket att göra. Trots att vi har lagar som ger möjlighet till det finns det saker som bromsar. Jag behöver bara nämna fiskaren som ville bygga om för att göra en affär där han kunde sälja sin fisk. Han ville även komplettera sitt företag med uthyrningsstugor till sommargäster. Han fick vänta länge innan han fick bygglov. Ett tag var han nära att ge upp, och familjen var beredd att flytta därifrån. Många gånger känns det faktiskt nästan som om det finns människor som utnyttjar sin maktställning negativt i stället för att hjälpa och lotsa människor vidare. Då kommer vi in på den biten som har med strandskyddsbestämmelserna att göra. Det är en annan fråga som faktiskt behöver luckras upp. Om vi tittar på kartan över Sverige igen kan vi se att vi har många stränder i vårt land. Kuststräckan är oerhört lång från västkusten, ned mot Skåne och ända upp till Norrland. Det behövs en flexibilitet på det här området. Vi har många sjöar i landet där vi inte behöver ha den här oerhört restriktiva inställningen bara för att människor skall ha tillgång till stranden. Vi har mycket att dela på här. Min lista över åtgärder som behövs i syfte att underlätta samhällsutvecklingen i alla våra kommuner skulle kunna göras väldigt lång. Jag vädjar faktiskt till ministern att inte bara ha som mål att hela Sverige skall leva utan också noga se över var hindren finns på samhällsplaneringsområdet och på det här området och jobba för att de skall försvinna. Jag tror att det skulle vara väldigt bra om man samlade ihop folk till seminarier och diskuterade och visade att plan och bygglagen, som den är i dag, ger möjligheter. Man kan köra i gång i morgon. Det är viktigt att man sprider kunskap om det och talar om för folk som sitter och beslutar och verkställer att vi nu vill se att de hjälper människor och ser till att vi har samma mål.
Jag skall verkligen fungera på om en sådan informationsverksamhet som Rigmor Ahlstedt nämner på slutet är önskvärd och om den kan ta bort en del av de fyrkantiga tillämpningar som kanske finns av den här lagstiftningen. Jag lovar att fundera mycket allvarligt på det. När det gäller strandskyddet har jag förklarat varför jag inte just nu är beredd att se över detta. Det finns ju ytterligare ett skäl att vara väldigt varsam med hur vi hanterar strandskyddet. När vi öppnar för bebyggelse vid stränderna är det någonting som kommer att få effekter under lång tid framöver. Vi kan aldrig återställa en strandremsa eller en strand till en å eller älv som vi en gång har släppt till bebyggelse. Det måste man vara oerhört aktsam om. Jag prövar beslut som gäller strandskyddet nästan dagligen. När det gäller glesbygdens möjligheter att skapa arbetstillfällen i framtiden och att utvecklas positivt tror jag att turismen spelar en väldigt viktig roll på många håll. Vi skall inte heller underskatta den betydelse som det svenska strandskyddet har haft för att erbjuda människor från andra länder en för dem helt unik natur och unika naturupplevelser. Jag noterade häromsistens att när man hade frågat turister vilket land som har den bästa miljön var det Sverige som placerade sig längst upp på listan. Det är också en resurs som vi kanske borde använda mer även i glesbygdspolitiken. Den lokala utvecklingskraften är självfallet viktig. För min del handlar det väldigt mycket om Agenda 21-arbetet i kommunerna. Jag tror att jag utan att skryta på ett felaktigt sätt kan säga att det inte finns något land där Agenda 21-arbetet är så livligt och utvecklat som i Sverige. Jag har de senaste månaderna fått vissa rapporter om att det kanske håller på att mattas av. Men samtidigt finns det undersökningar som visar att det nog inte är på det sättet. Det fortsätter efter många år på en ganska hög och intensiv nivå. Det roliga med det arbetet är inte bara att det är inriktat mot ekologisk hållbarhet. Det roliga är också att det har inneburit att många olika grupper, intressenter, byalag och även kommunpolitiker och kommunala tjänstemän har kommit ihop i grupper och i ett gemensamt arbete.

Fru talman! Herr minister! Jag tycker också att man skall vara varsam om miljön. Och det är klart att det är en tillgång för människor att kunna komma ned till stranden och att man bevarar detta där det behöver bevaras. Men jag vill att man skall ha en flexibilitet så att man inte hindrar t.ex. skärgårdsbor att bygga ut på sin egen mark. Sådant förekommer också. Vi måste ha en flexibilitet på den punkten. Jag tycker också att det är viktigt med ett underifrånperspektiv, och då har vi de här utvecklingsgrupperna att lyssna till. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi även har ett underifrånperspektiv när vi skall fatta beslut här i riksdagen. Det finns många frågor som man skulle vilja snubbla in på i den här debatten. Jag skulle bara vilja nämna en sak och det handlar om nationalstadsparker. Miljön är ju viktig även i städerna. Om vi skall få sådana nationalstadsparker tror jag att det är oerhört viktigt när man börjar diskutera någon stad som skall få en park att man har alla med sig. Annars får man dem emot sig. Så blev det nämligen i Uppsala, och det tycker jag var synd. Jag tycker också att det är viktigt att ta till vara den landsbygdsriksdag som Folkrörelserådet anordnar och som bl.a. statsministern har varit på. Och man har lovat mycket. Man har faktiskt lovat att ta till vara deras synpunkter. En av synpunkterna handlar om fastighetsreglering, nämligen att man skall bo, bruka och bygga marken. Det är en viktig bit som jag skulle vilja sända med miljöministern. Med det tackar jag också för svaret.
Mycket kort: Jag skulle välkomna fler nationalstadsparker än dem vi för närvarande har. Jag tänker också ta kontakt med de två städer som jag känner till har haft sådana planer. Det är utöver Uppsala också Trollhättan. Jag vill höra hur de ser på sina möjligheter att inrätta nationalstadsparker. Jag tycker också att det var ett bra initiativ som togs när man inrättade nationalstadsparker och jag vill gärna fullfölja det arbetet. Rigmor Ahlstedt talade om möjligheten att erbjuda kombinationssysselsättning. Det påminde mig om att jag 1974 ledde en arbetsgrupp i Regeringskansliet som skulle titta på skärgården. En av de viktiga frågorna var just att skapa möjligheter för kombinationssysselsättning. Jag tror att vi då, för så lång tid sedan, lade fram förslag som fortfarande är aktuella i dag, så jag har full förståelse för de synpunkterna också. Tack för en bra debatt!

Gudrun Lindvall har frågat vilka åtgärder jag kommer föreslå för att öka kunskaperna om groddjurens utbredning och status samt hur jag kommer att agera för att skydda befintliga dammar och våtmarker som håller hotade grodarter. Vidare frågar Gudrun Lindvall vilka åtgärder jag kommer att föreslå för att slå vakt om de hotade groddjuren i syfte att stärka populationerna inom respektive art. Jag delar Gudrun Lindvalls analys att groddjuren framför allt minskat i numerär och utbredning på grund av den strukturomvandling som skett i odlingslandskapet under efterkrigstiden. Den enskilt viktigaste faktorn till groddjurens tillbakagång lär vara den omfattande utdikningen av våtmarker i södra För att stärka groddjurens bevarandestatus har regeringen vidtagit en rad konkreta åtgärder som nu håller på att genomföras. Sverige. Miljöbalkens bestämmelser är ytterligare ett verktyg för att skydda viktiga groddjursmiljöer. Mindre mark eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur eller växtarter kan förklaras som biotopskyddsområden. Inom sådana områden får inte verksamhet bedrivas eller åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön. För att stimulera nyanläggning och för att återställa våtmarker och småvatten på platser där dessa försvunnit har regeringen inrättat en särskild ersättning. Den utgör en del av det svenska miljöprogrammet för jordbruket. Markägare i Götaland och Svealand kan erhålla ersättning under en 20-årsperiod för att etablera och sköta våtmarker och småvatten på åker och betesmark. Förhoppningen är att ersättningarna skall bidra till att snabbt öka våtmarksarealen i odlingslandskapet. Detta kan också långsiktigt bidra till groddjurens bevarande. I regeringens proposition om skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald sägs att Naturvårdsverket skall göra kompletterande inventeringar av lokaler för s.k. rödlistade arter. Denna inventering omfattar nio av landets tretton groddjursarter. Verket skall också analysera och utreda de hotade arternas krav på livsmiljö och vilka åtgärder som kan behövas. anger regeringen att 5 miljoner kronor skall användas för åtgärdsprogram för hotade arter och miljöer. Enligt vad jag erfarit kommer verket under 1999 att anslå ca 600 000 kronor för riktade insatser i syfte att stärka bevarandet av rödlistade svenska groddjur. Medlen kommer bl.a. att användas för inventeringar som skall förbättra kunskapsläget. Medlen skall också användas för att restaurera gamla lokaler och anlägga nya. Naturvårdsverket har tagit fram artspecifika aktionsplaner för sex av landets rödlistade grodarter. Dessa behandlar grönfläckig padda, gölgroda, klockgroda, lökgroda, lövgroda och stinkpadda. Aktionsplanerna har varit ute på remiss. Det är verkets ambition att anta aktionsprogrammen under 1999 och därefter genomföra dem. Naturvårdsverket har även påbörjat en översyn av behovet av fridlysning av ytterligare svenska grodarter. Verket avser också att ge ut allmänna råd för anläggning och återställande av våtmarker och småvatten där även groddjurens behov kommer att belysas. Sammanfattningsvis kan jag alltså konstatera att det finns både legala instrument och stödåtgärder för åter och nyskapande av våtmarker. Jag tycker också att kunskapsläget är relativt gott på området och det kommer att förbättras ytterligare. De aktionsplaner som nu tas fram bör kunna leda till en positiv utveckling för flertalet rödlistade groddjur. Det är därför inte aktuellt att i dag föreslå några nya specifika åtgärder. Arbetet med att stärka den biologiska mångfalden i landet kommer förstås att vara fortsatt högt prioriterat. Det här, fru talman, har varit ett ganska långt svar, men jag tycker att grodan faktiskt förtjänar ett långt interpellationssvar.
Fru talman! Tack för svaret. Jag kan hålla med om att det här kanske är en något udda debatt i riksdagens kammare. Men den är faktiskt mycket viktig. När vi talar om biologisk mångfald måste vi ned på artnivå för att det skall bli konkret vad vi faktiskt talar om. Det finns inte så många groddjur i landet. De är lite grann på gränsen av sitt utbredningsområde här i norr. Vi har bara tretton arter, och av dem är nio rödlistade. Det visar att det är svårt för dem att klara sig här. Skall de kunna klara sig måste förhållandena vara bra. Av de rödlistade groddjuren finns den större vattensalamandern framför allt i Götaland och Svealand, och gölgrodan finns i Uppland. Resten finns faktiskt i Skåne. Skall vi räkna upp arterna är de grönfläckig padda, lökgroda, klockgroda, strandpadda, lövgroda, långbensgroda och ätlig groda. Sedan har vi några stycken som fortfarande är vad vi kan kalla vanliga. De är egentligen inte vanliga. Men de är vanliga om man tittar på de andra groddjuren. Jag tycker att det är mycket bra att man nu ser över om även någon av dessa groddjur behöver klassas som hotad. Det är mindre vattensalamander, vanlig padda, åkergroda och vanlig groda. Jag kan se vad som har skett under min livstid. Förr om vårarna gick man ut och lyssnade på grodsången. Det gör man inte längre. Det tydligaste exemplet var när jag var med min make i Skanör Falsterbo. Han är uppfödd där, och han mindes sina majnätter som sjöd av grod och paddsång. När vi åkte dit i våras var det tyst. Det har alltså skett en successiv förändring. Faktum är att vi nu är i en situation när vi har en liten spillra kvar av vad det har varit. Det är det här som är så sorgligt med biologisk mångfald när det ändrar sig. Det är svårt att se förändringarna år från år. Helt plötsligt upptäcker man förändringarna och då har det hänt mycket. Därför är jag mycket glad för svaret, för jag tycker ändå att det andas en viss vilja att försöka hitta ett sätt att komma till rätta med situationen. Man har diskuterat mycket vad förändringarna beror på. Det faktum att 90 % av alla våtmarker i södra Sverige har utdikats under 150 år betyder naturligtvis mycket. Det beror säkert också på att många andra odlingshinder har tagits bort i landskapet, en större giftspridning och mer konstgödsel. Många hävdar också att den ökade UV-strålningen påverkar. Groddjuren försvinner inte bara i Sverige utan faktiskt globalt. Vi kan också se att t.ex. vit stork och svart stork inte finns längre i landet. De lever framför allt på groddjur. Just gifter påverkar grodor. I samband med miljöskandalen i Coto de Donana i Spanien kunde vi se att en grupp djur som verkligen for illa var groddjuren. Den tunna huden klarar inte gifter. Det landskap som har skapats i dag med den kemikalieanvändning som finns gör att det måste skapas reserverat där groddjuren kan finnas. Det finns en mängd förslag. Tittar man i Artdatabankens listor över hotade arter kan man se att där finns aktionsplaner. De är ofta mycket detaljerade och bra. Jag är glad över att svaret andades att frågan skall ses över. Jag är också glad att vi tillsammans, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern, har kunnat få en liten post, 5 miljoner kronor, för just biologisk mångfald. Jag hoppas att vi gemensamt kan försöka använda de pengarna på bästa sätt. Det är naturligtvis lite pengar, och tyvärr är budgeten ganska tajt. Jag hoppas att vi har gemensamma ambitioner. Jag ser fram emot den kompletterande inventeringen från Naturvårdsverket. Jag hoppas att vi kan fortsätta att jobba tillsammans i detta ärende. Jag tror inte att miljöstödet kommer att räcka. Jag avser att återkomma i frågan, och jag är glad över att frågan om groddjur har väckts i kammaren. Helst skulle jag ha haft med mig en bandspelare med lite ljud i bakgrunden. Det tar vi nästa gång!
Fru talman! Jag skall inte säga så mycket i detta inlägg, eftersom det verkar som att vi är överens i denna fråga. Jag är också glad över den positiva effekt detta samarbete kan ha på miljön. Jag hade inte tänkt att ta med mig något ljud, men jag hade tänkt att ta med bilder på groddjuren. Jag lekte ett tag med tanken att liksom kammarherren Dickson en gång i tiden halade fram en snok ur kavajen kunde jag hala fram en groda ur kavajen. Så långt kom jag inte riktigt. Jag hoppas att på torsdag kunna lägga fram ett förslag om ett lokalt investeringsprogram för regeringen. Det skall också innehålla ett grodprojekt.
Fru talman! Det finns möjligheter att utnyttja den lagstiftning som vi i s, v och mp har arbetat fram i miljöbalken för att komma till rätta med situationen. Det gäller framför allt möjligheten att ta fram åtgärder för vissa områden. Jag tror att vi med lagens hjälp kan ge groddjuren en skjuts framåt och uppåt, så att förhoppningsvis även kommande generationer skall kunna uppleva grodsången under varma vår och försommarnätter.

Fru talman! Per-Samuel Nisser har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att pågående kalkningsprojekt avbryts samt om jag är beredd att satsa mer resurser för kalkning av sjöar och vattendrag. Naturvårdsverket har i enlighet med sitt myndighetsansvar fördelat medel till kalkningsverksamheten från det anslag i statsbudgeten som skall användas till åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden. Verket har i omgångar fördelat medel till kalkningsverksamheten för år 1999. Senast den 5 mars 1999 fattade verket beslut om fördelning av 22,3 miljoner kronor. Totalt har verket därmed avsatt 185 miljoner kronor för verksamheten för innevarande år. Detta är samma summa som användes under år 1998. Verket anser att man därigenom kan behålla kalkningsverksamheten på en sådan nivå att värdefull biologisk mångfald inte skadas. Naturvårdsverket har dessutom tillsammans med länsstyrelserna regeringens uppdrag att arbeta fram en nationell plan för kalkningsverksamheten för den närmaste tioårsperioden. Planen skall lämnas till regeringen senast den 30 juni i år.
Fru talman! Först får jag tacka miljöministern för svaret. Den ökning som aviserades förra veckan är positiv, men tyvärr räcker den inte. Kalkning är ett av de områden som staten har ett stort ansvar för. Den försurning som har skett och som alltjämt sker i svenska sjöar, vattendrag och marker är ett stort hot mot miljön. Då ca 50 % av den försurning som sker beror på luftburna föroreningar från andra länder som landar på svensk mark, är detta ett problem som staten måste ha ett övergripande ansvar för. Det kan främst ske genom ett arbeta mer för samarbete och överenskommelser över gränserna inom EU och globalt. Den omfattande kalkning som under de senaste åren funnits i landet kostar ca 200 miljoner kronor. Det har i stort sett under varje år de senaste åren blivit livliga diskussioner när regeringen dragit ned på nivåerna för kalkning i budgetramarna. Det har skapat en oro inte bara på länsstyrelser och i kommuner utan framför allt hos lokala fiskevårdsföreningar, bygrupper och eldsjälar som arbetar hårt och med stort engagemang för att bevara och förbättra vattendrag och sjöar. Ser man till den nivå som skulle vara nödvändig för att garantera att de kalkningsprojekt som är i gång i dag får långsiktiga förutsättningar, är det inte så stora insatser som staten behöver säkra. Det är i storleksordningen ytterligare 20-30 miljoner kronor. Jag tycker att det kan ställas mot andra miljösatsningar som regeringen driver, t.ex. kretsloppsmiljarden. Det är mer väl använda medel att garantera de kalkningsprojekt som betyder så oerhört mycket lokalt, ofta på landsbygden i glesbygdskommuner. Jag vill därför fråga miljöministern om han håller med mig om att det borde vara möjligt att omfördela resurser så att det går att garantera kalkningsprojekten lite mer långsiktigt än ett år i taget.
Jag vill gärna ha en långsiktig kalkningspolitik, och jag vill ha en kalkningspolitik för framtiden som bygger på en ordentlig genomgång och bedömning av hur behovet kommer att utvecklas. Det är precis därför regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en nationell kalkningsplan. Det skall ge stabilitet åt bedömningarna. Kalkningsanslaget har varierat mycket över åren. Vissa år har det varit stora reservationer, andra år har anslaget försvunnit. Det har varit en viss instabilitet i anslaget. Jag vill gärna komma bort från det. Den stora, tunga och viktiga frågan när det gäller försurningen är, precis som Per-Samuel Nisser var inne på, att hitta internationella överenskommelser och även genomföra nationella åtgärder för att minska försurningen. Här pågår det en omfattande aktivitet i Sverige i samband med miljökvalitetsmålen och en rad andra åtgärder. Inte minst i EU diskuteras nu ett direktiv för stora förbränningsanläggningar, vilket är en viktig sak för försurningen även i vårt land. Det pågår en omfattande aktivitet på det här viktiga området. Jag delar naturligtvis synen på att dessa resurser måste stabiliseras. De måste ligga högre än årets anslag. Jag tror att Per-Samuel Nisser och andra som är intresserade av denna fråga kommer att med stor glädje ta emot den vårproposition som regeringen, efter ett gott samarbete med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, skall lägga fram.
Fru talman! Då ser vi fram emot vårpropositionen! Låt mig kort berätta följande. I fredags träffade jag de som är ansvariga för kalkningsprojekt på länsstyrelsen i Värmland. Värmland är ett av de län som har flest försurade sjöar och vattendrag i Sverige. De visade mig ett par projekt som genomförs i länet. Totalt drivs 120 olika projekt med kalkning. De berättade hur arbetet hade startats och om förändringar och förbättringar i vattendragen och sjöarna. Jag kan nämna ett exempel, nämligen Stöpälven och Stöpsjön. Det är ett vattendrag som ligger i Sunne kommun mitt i Värmland. Systemet är ett litet vattendrag, ibland bara en halv meter brett, men det är flera mil långt och med ett antal sjöar efter vägen. För drygt tio år sedan var systemet så försurat att pH värdet låg lite under 4. Det hade tidigare varit ett system med mycket bäcköring. För tio år sedan fanns det ett litet bestånd kvar på en sträcka mindre än 100 meter. Öringen var i stort sett utdöd. Det startades då ett lokalt engagemang för att rädda Stöpälven och det unika öringsbeståndet. Nu sedan tio år tillbaka har det här systemet kalkats varje år, och i dag är pH-värdet drygt 6, dvs. i stort sett normalt. Öringen har återhämtat sig och finns i stort sett över hela sträckan, som alltså är över en mil. Hela det här området har genom lokalt engagemang och med medel för kalkning kunnat räddas, och nu finns det en förening som lokalt säljer fiskekort och ordnar rundturer för turister som kan besöka området och provfiska. Det har alltså blivit ett projekt som har skapat en positiv anda i hela den här landsbygdskommunen. Med det här vill jag visa betydelsen av att man inte får avbryta projekt. Skulle resurserna minska så är Stöpälven - det var därför jag tittade på det - ett projekt som direkt är i farozonen. Ett år utan kalkning i ett sådant betydelsefullt projekt kan få en direkt negativ påverkan. Jag hoppas att miljöministern stöder den inställningen, vilket vi också har hört, och att det kommer att bli mer långsiktighet i de beslut som gäller kalkning. Tack för svaret!
Det var ett väldigt bra exempel på behovet av kalkning, och jag är glad över att jag tror att vi klarar den sjön och det vattendraget och en massa andra sjöar och vattendrag. Det har ju varit väldigt mycket diskussion om kalkningen i riksdagen, inte minst i våras, och jag tycker att vid det här tillfället skall man också lyfta fram, precis som Per-Samuel Nisser gjorde, det positiva som ändå sker. Det är ju mer än 7 500 sjöar och nära 12 000 kilometer vattendrag i det svenska kalkningsprogrammet i dag. Det är ungefär 80 % av den försurade sjöytan och 10 % av de försurade vattendragens längd. Det är alltså ganska omfattande insatser som görs.

Också detta är ett tämligen långt interpellationssvar, och det beror på att jag bedömer den här frågan som väldigt viktig i sak, men också på att den oroar väldigt många människor. Jonas Ringqvist har frågat mig vad regeringen avser att göra för att få till stånd ett moratorium för odling av genmodifierade grödor och om regeringen avser att utfärda ett tilläggsdirektiv till bioteknikutredningen om en översyn av behovet av ett längre moratorium för utsättandet av genmodifierade organismer. Jag vill börja med att klargöra att det i dag, både i Sverige och inom EU, finns omfattande regleringar för användning av genetiskt modifierade organismer, s.k. GMO, inte minst vid utsättning i miljön och utsläppande på marknaden. Dessutom regleras genetiskt modifierade livsmedel i EG:s förordning om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser, den s.k. Odling av genmodifierade grödor är en avsiktlig utsättning i miljön, vilket regleras i miljöbalken och i rådets direktiv 90/220 om avsiktlig utsättning av GMO i miljön. I dessa regelverk framgår att GMO endast får sättas ut i miljön eller släppas ut på marknaden om inga oacceptabla risker för människors hälsa eller miljön bedöms föreligga. Ett beslut om att släppa ut GMO skall föregås av en utredning avseende effekterna på hälsa och miljö. Utredningen skall vara utförd i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Regleringen av GMO är i första hand förebyggande, och användningen av GMO måste alltid föregås av en fall-till-fall-bedömning av riskerna förknippade med dess tänkta användning. Enskilda länder kan enligt en artikel i rådsdirektivet införa ett temporärt nationellt stopp mot användningen av GMO. För en sådan åtgärd måste det bedömas finnas för landet specifika risker för miljön eller hälsan. En sådan bedömning skall bestyrkas med vetenskapliga argument. Det är med stöd av denna artikel som Österrike och Luxemburg vill stoppa användning och försäljning av insektsresistent majs, medan Grekland vill stoppa import av en raps som är tolerant mot en viss herbicid. Det är även med stöd av denna artikel som Frankrike under en tvåårsperiod avser att avslå alla ansökningar om kommersiell användning av genmodifierad raps. Under denna tvåårsperiod kommer det att utföras ett flertal storskaliga försöksodlingar med sådan raps för att bedöma de osäkerheter som diskuteras kring användningen av bl.a. genetiskt modifierad herbicidtolerant raps. Regeringen har, vilket torde vara väl känt, hela tiden intagit en försiktig hållning till kommersiell användning av genmodifierade grödor eftersom deras eventuella miljö och hälsoeffekter inte är till fullo utredda eller analyserade i alla avseenden. Det har dock inte hittills funnits skäl för Sverige att använda rådsartikeln om temporärt nationellt stopp mot användning av GMO. Vid ministerrådsmötet i december förra året antogs ett gemensamt åtagande att redan inom existerande direktivs ramar arbeta efter den överenskommelse som medlemsstaterna nått under rådsförhandlingarna beträffande gemensamma principer för riskbedömning och övervakning av marknadsgodkända GMO. Detta åtagande välkomnas från svensk sida eftersom regeringen har krävt, och kommer att fortsätta kräva, att uppföljningsprogram knyts till kommersiell användning av genmodifierade grödor. Syftet med sådana program är dels att bekräfta resultaten av de riskbedömningar som alltid föregår ett godkännande, dels att kunna identifiera eventuella oförutsedda effekter av användningen, såväl positiva som negativa. Det har ännu inte framkommit några nya vetenskapliga rön som motiverar Sverige att göra avsteg från linjen att kräva uppföljningsprogram för marknadsgodkända GMO eller som motiverar införandet av ett generellt moratorium för odling av genmodifierade grödor. Jonas Ringqvists påpekande om att teknikens utveckling sprungit ifrån debatten är alldeles korrekt. När debatten om genmodifierade grödor och deras eventuella miljöpåverkan tog fart redan i mitten av 1980-talet fokuserades intresset på bl.a. osäkerheterna kring herbicidtoleranta grödor. Tyvärr ligger fokuseringen fortfarande till stor del kvar där. Detta belyser en huvudsvårighet i frågan, nämligen avsaknaden av tillräckliga data från en verklighetstrogen användning av sådana grödor. Utan data förblir svaren på frågorna - hur kommer bekämpningsmedelsanvändningen verkligen att påverkas av herbicidtoleranta grödor och vilka blir miljöeffekterna av en så att säga normal användning av sådana grödor - enbart spekulationer. Det är bl.a. därför som Sverige driver kraven på tidsbegränsade tillstånd och uppföljningsprogram. Denna avsaknad har också föranlett industrin i Storbritannien att på eget initiativ, men i samarbete med myndigheterna, lägga ut ett större antal storskaliga odlingar kopplade till uppföljningsprogram och olika forskningsprojekt, för att få mer verklighetstrogna data att analysera. Detta är ett initiativ av industrin som välkomnas av den svenska regeringen. När det gäller den av regeringen tillsatta parlamentariska utredningen om bioteknikens roll i samhället så är den delvis ett resultat av den debatt om eventuella risker med genmodifierade grödor och livsmedel som har varit. Utredningens mandat är brett och syftar till att analysera den moderna bioteknikens möjligheter och risker för samhället i stort. Utredningen har bl.a. till uppgift att bedöma långsiktiga förändringseffekter av den moderna biotekniken samt lämna förslag till en övergripande politik för området i ett internationellt perspektiv. Sammanfattningsvis vill jag säga att frågan om övervaknings och uppföljningsprogram för marknadsgodkända GMO är ytterst viktig för att man så tidigt som möjligt skall kunna identifiera eventuella oförutsedda effekter på miljön. Som jag redan sagt är det för närvarande inte aktuellt för Sverige att använda sig av stoppklausulen i rådsdirektivet. Det kan bli aktuellt för mig att stödja ett moratorium om skälen är tillräckliga och de legala aspekterna är utredda. Vad avser frågan om ett tilläggsdirektiv till bioteknikutredningen konstaterar jag att det nuvarande kommittédirektivet gör det möjligt för utredningen att diskutera frågan om moratorium redan nu. Jag utgår ifrån att om, och i så fall när, bioteknikutredningen kommer fram till att det finns ett behov av moratorium så lägger man också fram ett förslag till ett sådant.
Fru talman! Jag vill tacka miljöministern för svaret på min interpellation, men svaret lämnar mig med en hel del nya frågor. Den oerhört snabba utvecklingen på bioteknikens område har gett oss kunskap och möjligheter att överträda gränser och förändra arvsmassan i allt levande material på ett sätt som naturen själv aldrig skulle ha klarat av. Utvecklingen av nya sorters grödor genom genmanipulation och även konventionell växtförädling har i kombination med möjligheten att ta patent på levande organismer ställt frågan om alla människors rätt till vårt genetiska arv på sin spets. Vad som händer om genetiskt modifierade växter kommer ut i naturen och hur genetiskt modifierade livsmedel påverkar människors hälsa är frågor som vi i dag inte har några svar på. Det finns många avskräckande exempel på vad som kan hända när människan, ofta med goda avsikter, försöker omorganisera naturen utan att ha tillräckliga kunskaper om följderna. Miljöministerns svar handlar till stor del om den okunskap som finns på genteknikens område. Han pratar bl.a. om bristen på kunskap kring användningen av grödor med herbicidresistens. Det finns flera andra områden där kunskapen också är bristfällig, t.ex. effekterna av att använda antibiotikaresistenta markörgener eller möjligheten för genmodifierade egenskaper att okontrollerat spridas till andra växter, både vilda och odlade. Trots den här okunskapen, som miljöministern själv tycks oroa sig över, och trots de risker som finns med utsättande av genmanipulerade grödor är miljöministern inte beredd att införa ett moratorium. I inledningen av svaret berättar miljöministern vad som sägs i miljöbalken och i EU-direktiv 90/220. Där sägs att genmanipulerade organismer endast får sättas ut i miljön om inga oacceptabla risker för människors hälsa och miljön bedöms föreligga. Jag måste därför fråga Kjell Larsson om han anser att risken med utsättande av antibiotikaresistenta gener är en acceptabel risk. Är riskerna med att utsatta gener sprider sig andra odlade eller vilda arter acceptabla? Är det en sådan ekologisk rysk roulett som miljöministern anser att vi skall delta i när genmodifierade arter sätts ut? Allmänhetens låga tilltro till genmodifierade grödor är någonting som jag anförde i min fråga som ett avgörande skäl till att införa ett moratorium. Ett moratorium behövs för att den offentliga debatten skall hinna i kapp och för att hänsyn skall kunna tas till den allmänna opinionen. Utsättande av genmanipulerade grödor i naturen är inte en fråga som skall få avgöras av experter över huvudet på allmänheten. Jag undrar vad miljöministern anser om det. Vem skall avgöra om vi skall sätta ut genmanipulerade växter i Sverige, experter eller allmänheten och politiker? Om allmänheten skall finnas med, hur skall den då kunna delta då tekniken skenar i väg långt bortom den offentliga debatten? Ett moratorium skulle möjliggöra att vi kan komma i kapp i tanken men också i känslan. Frågan om genteknik och utsättande av genmanipulerade grödor är till stor del en etisk fråga, som kräver mycket övervägande och en levande diskussion i samhället. I svaret säger Kjell Larsson att det inte är aktuellt med ett moratorium nu, men det kan bli det om skälen är tillräckliga. Det är självklart positivt att miljöministern håller dörren öppen på det sättet. Jag undrar verkligen: Vad är det som krävs för att Kjell Larsson skall inse behovet av ett moratorium? Vad är tillräckliga skäl?
Fru talman! Den ståndpunkt jag har kommit fram till när jag studerat det här är att med de ganska omfattande säkerhetsåtgärder som finns på det här området är risken acceptabel. När det sedan gäller frågan om experter kontra allmänhet har jag väldigt svårt att se att man skall dela upp det här på det sätt som Jonas Ringqvist vill göra. Jag tror att det är oerhört viktigt att allmänheten, när den tar ställning i sådana här frågor, har tillgång till vad experterna säger och öppet kan ta emot, fundera på och diskutera vad experterna säger på samma sätt som det är viktigt för experterna att känna till, bedöma och utgå från den oro som finns hos allmänheten. Vid ministerrådet i december var det två miljöministrar som var intresserade av den här frågan på ett prövande sätt. Det var min danska kollega och partivän och jag själv. En av de frågor som jag ställde var just: Hur ser det här ut när det gäller de legala aspekterna inom EU-arbetet? Jag hoppas att jag får ett svar på den frågan. Det är en av de pusselbitar som jag behöver för att kunna ta ställning till detta. Jag tycker att man skall ha en väldigt prövande och försiktig hållning när man funderar över och tar ställning till en fråga av det här slaget. Jag måste ställa en motfråga: Vad är det egentligen vi skall använda moratorier till? Jag tycker att konklusionen av Jonas Ringqvists resonemang inte är ett moratorium utan ett förbud. Jag vill gärna ha en liten diskussion om detta. Vi skall väl ha ett moratorium alltså om vi förbjuder all utsättning under en viss period. Vad skall vi göra under tiden för att komma vidare eller för att avbryta all fortsatt utveckling av genmanipulerade organismer?
Fru talman! Den fråga som Kjell Larsson tar upp är angelägen att diskutera. Där ingår frågan: Vad är ett moratorium? Är det ett generellt förbud, eller är det ett avgränsat förbud? Vilka områden är det där den stora oron finns? Ett sådant område är helt klart antibiotikaresistens och antibiotikaresistenta gener som i dag sätts ut i naturen. Där har, såvitt jag förstått, svenska myndigheter som arbetar med frågan intagit en restriktiv hållning. Men vad det får för praktiska konsekvenser vid odling i Sverige vet jag inte. Såvitt jag förstått innebär det inte att man låter bli att sätta ut antibiotikaresistenta grödor. Det är ett problem att man inte tar konsekvensen av vad man kommer fram till och inför ett förbud tills vidare. När det gäller antibiotikaresistens kan man bedöma säkerheten på andra sätt än genom fältförsök. Det görs ju laboratorieförsök där man har lyckats visa hur antibiotikaresistenta gener kan flyttas från en gröda till bakterier som blir antibiotikaresistenta. Det är en annan metod. Frågan om allmänheten kontra experter: Problemet är att vi inte har en levande debatt, att vi inte har en diskussion i samhället om en så pass omfattande fråga och att vi inte lyfter in den etiska aspekten i den debatten. Den domineras av experter. Det handlar väldigt mycket om vetenskapliga argument. Förordningen i EU-direktivet på området säger att det är vetenskapliga argument som skall vara underlag för bedömning, inte frågor om etik. Det är ett allvarligt problem. Den etiska diskussionen är väldigt relevant.
Jag tror att Jonas Ringqvist känner till att de etiska frågeställningarna kring det här är de som Sverige prioriterar kanske mest i det här arbetet och som jag själv talade om i ministerrådet i december för att framhäva, förtydliga och driva på etiken i sammanhanget. Jag vet inte om jag missuppfattade Jonas Ringqvist, men man kan inte ha någon motsatsställning mellan etiken och användningen av kunskap och vetenskap. Jag hoppas att jag missuppfattade Jonas Ringqvist på den punkten. När det gäller antibiotikaresistenta gener kan det teoretiskt inte uteslutas att en gen kan överföras från ett livsmedel till en bakterie i mag och tarmkanalen, vilket således gäller alla gener vi får i oss när vi äter, inte bara sådana gener som sätts in med anledning av genteknik. Det är ett batteri av steg där varje steg är behäftat med en mycket liten sannolikhet som skall uppfyllas och där den totala sannolikheten blir försvinnande liten. Eftersom den teoretiskt inte helt kan uteslutas driver regeringen linjen att dessa gener skall undvikas eftersom de inte tillför till slutprodukten. Glädjande ser vi nu att flera av de nya produkter som behandlats vid ansökningar för eventuell marknadsanvändning inte innehåller dessa gener. Jag ser det här mer som ett försök att nu så kraftfullt som möjligt fasa ut sådana produkter som har funnits tidigare. Jag tror att vi är överens om den grundläggande hållningen till antibiotikaresistens i gener. Moratorium enligt mitt språkbruk måste vara ett tillfälligt uppehåll i en viss verksamhet som sedan underförstått skall börja igen. Då är min fråga fortfarande till Jonas Ringqvist: Vad skall vi göra under moratorieperioden?
Fru talman! Jag är medveten om att Sverige har prioriterat de etiska frågorna. Det är väldigt positivt. Det finns även andra frågor än ren säkerhet för miljö och hälsa som man bör ta upp, t.ex. de globala frågorna om maktförhållandena i samhället. De stora kemikalie och utsädesbolagen skräddarsyr nya växtsorter för att passa deras egna bekämpningsmedel och konstgödning. De skall göra sina sorter sterila så att jordbrukarna inte har någon möjlighet att odla eget utsäde. Det är etiska problem med den nya tekniken som vi också måste ta ställning till och lyfta fram i debatten. Avslutningsvis om moratorium. Vad skall vi göra under tiden? Det finns åtskilligt med kunskap att ta ställning till. Det finns en diskussion att föra som i dag inte förs fullt ut. Den måste vi ta för att kunna bedöma om det här är en teknik som vi vill fortsätta med eller som vi inte vill fortsätta med. Är det här rätt väg, är det på det här sättet vi vill utveckla vårt jordbruk eller skall vi välja någon annan väg att utveckla vårt jordbruk, en väg som snarare handlar om att arbeta med naturens principer i stället för att på det här aggressiva sättet arbeta mot naturens principer och utgå från egna förutsättningar och bortse från naturliga förutsättningar? Det är en stor etisk diskussion som vi måste föra kring dessa frågor för att vi sedan skall kunna bedöma om det är den tekniken som vi vill använda eller inte.
Fru talman! Även om vi kanske inte kan vara överens om moratorium hoppas jag att vi kan vara överens om att vi skall ägna ganska mycket tid både åt att hitta kunskap på det här området och åt att föra diskussion från etiska och andra utgångspunkter. Det är viktigt att visa att vi tar människors oro på allvar, och det gör vi först när vi försöker att förmedla de kunskaper som vetenskapen är överens om. Fru talman! Slutligen vill jag be om ursäkt för att jag vid flera tillfällen har glömt att inleda mina anföranden med "Fru talman". Jag lovar att jag skall bättra mig till nästa gång.